Herr talman!

Det här misslyckandet drabbar enskilda individer, det svenska samhället och i slutändan oss alla. Svenskt Näringsliv har i sin rekryteringsenkät som lades fram häromdagen konstaterat att var femte rekrytering misslyckas. Det finns inget annat ord än misslyckande när det gäller att beskriva jobbpolitiken - arbetsmarknadspolitiken - som den moderatledda regeringen står för. Om dessa personer hade fått arbete, om rekryteringarna hade lyckats, om produktionen och tjänsterna hade kunnat utföras, hade det inte bara gett dessa tiotusentals människor jobb utan det hade i sin tur skapat nya jobb, herr talman. Dem är vi i stort behov av i det moderatledda Sverige där arbetslösheten når nya toppar dag för dag. 8 1⁄2 procent var massarbetslösheten uppe i vid den senaste undersökningen häromdagen. När den moderatledda regeringen tog över ledningen av landet efter valet 2006 var det med ett löfte om att avskaffa arbetslösheten. Det som vi debatterar här i dag, herr talman, är arbetslöshetsförsäkringen, och den är alltså den enskilt viktigaste åtgärden för att lyckas med att avskaffa arbetslösheten, enligt den moderatledda regeringen. Det är man själv som beskriver det här. Vad är det då som har hänt? Man genomförde höjda avgifter. Man genomförde sänkta ersättningsnivåer. Man genomförde sänkta tak i arbetslöshetsförsäkringen. Man påstod att man hade forskning bakom sig. Man sade att den nivå som man införde från och med den 1 januari 2007, som i dag motsvarar 680 kronor som högsta ersättningsnivå i a-kassan, var en så väl avvägd nivå att den skulle öka funktionen på arbetsmarknaden, att arbetslöshetsförsäkringen då skulle medverka till att skapa fler jobb. Den nivån motsvarar i dag ca 800 kronor om man ser till hur utvecklingen har varit på lönesidan. 680 kronor 2006 motsvarar ungefär 800 kronor 2012. Men det är fortfarande 680 kronor. Arbetslösheten ökar. Den här åtgärden har inte fungerat. Hur länge ska ni vänta med att höja ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen? Och vilken nivå är det som skulle vara den optimala, den nivå som skulle göra att er försäkring fungerar på det sätt som ni själva ger uttryck för? Herr talman! Bland andra arbetsmarknadsutskottets ordförande har gett uttryck för att han vill öppna upp försäkringen. Han är häpen, herr talman, över att hundratusentals människor har hamnat utanför försäkringen och säger att han vill öppna upp försäkringen så att fler ska få ta del av den. Det är inte någonting som har skett av sig självt. Det är någonting som arbetsmarknadsutskottets ordförande har genomfört när han har genomfört sin och den moderatledda regeringens politik här i kammaren när man har voterat för de regelverk, sänkta nivåer, höjda avgifter och andra regler som gör att folk inte får ta del av försäkringen. Det må möjligen, herr talman, vara positivt att arbetsmarknadsutskottets ordförande är bekymrad över vad han har åstadkommit. Men då funderar jag över varför man i så fall inte lägger konkreta förslag på att återställa och förbättra det som man har rivit ned och förstört. Arbetsmarknadsministern var också ute när hon, hårt trängd av journalister som frågade hur arbetslösa personer i Sverige skulle försörja sig utan en fungerande försäkring, försökte hänvisa till Socialförsäkringsutredningen, trots att den inte har några direktiv att öppna upp försäkringen. Även arbetsmarknadsministern verkar ändå, åtminstone när hon ställs inför reportrars frågor, vara bekymrad över vad hon själv och hennes regering har ställt till med. Centerpartiet, här representerat av Annika Qarlsson, vill höja ersättningsnivåerna. Det verkar som att Annika Qarlsson har insett att den försäkring som hon själv har varit med om att förstöra inte längre fungerar, och då vill hon höja ersättningsnivåerna. Folkpartiet, här representerat av Hans Backman, brukar prata om att det ska vara en inkomstrelaterad försäkring. I dag har 3-4 procent av de arbetslösa sin inkomst skyddad i försäkringen. Det kan ingen, Hans Backman, påstå är en inkomstrelaterad försäkring. När man får alla dessa signaler om missnöje med försäkringen från allianspartiernas olika representanter, som jag delvis här har exemplifierat, och när man konstaterar att den inte fungerar undrar jag: Vad vill ni i Alliansen egentligen med arbetslöshetsförsäkringen? Det skulle vara spännande att få några svar på det i dag, herr talman. Statsministern gick ut och sade att det väl inte var så farligt att det inte fanns någon fungerande försäkring. Man kan ju leva på sina anhöriga, och om de inte skulle ha några pengar finns det i värsta fall socialbidrag eller försörjningsstöd, säger statsministern. Ståndaktigt som tennsoldaten står han fast vid fattigdomslinjen. Vad är detta i övrigt ett uttryck för, de olika signalerna om att man vill öppna upp och höja ersättningsnivån? Har man insett att arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar? Har man insett att den moderatledda regeringens arbetsmarknadspolitik är ett monumentalt misslyckande? Det är en fråga som det skulle vara spännande att få reda ut här i dag, herr talman. Vad vill då vi socialdemokrater med den här försäkringen, och vad är vårt alternativ? Ja, det är ganska enkelt. Det är första delen, att vi måste öppna upp försäkringen så att folk har möjlighet att vara med. Taket, som bland annat Folkpartiet brukar prata om för att man ska kunna få den inkomstrelaterade försäkringen, måste naturligtvis höjas. Annars är det inte en inkomstrelaterad försäkring. Man har från allianspartierna kört ut en bluff, herr talman, där man säger att man löser problemet med alla som står utanför försäkringen genom att göra den obligatorisk. Det kan jag direkt dementera här i kammaren i dag och konstatera att det är en bluff, att det alltid har varit en bluff och att det kommer att vara en bluff även när det framförs från talarstolen här i dag, herr talman. Det måste naturligtvis också innebära krav på aktiva insatser från den enskilde, och det måste mötas av en aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningsmöjligheter. Det är det här som är helt avgörande om vi ska lyckas klara den svåra utmaningen med jobben. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja mitt anförande med att jag självklart står bakom Miljöpartiets båda reservationer i betänkandet. I dag debatterar vi arbetslöshetsförsäkringen, en försäkring som berör många människor, både dem som omfattas av den och speciellt alla dem som står utanför. Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en ekonomisk grundtrygghet för människor som ofrivilligt blir arbetslösa. Den ska vara en omställningsförsäkring under tiden en person söker ett nytt jobb. Men som situationen ser ut på arbetsmarknaden i dag omfattar nuvarande arbetslöshetsförsäkring alldeles för få människor. Vi i Miljöpartiet anser därför att det behövs ett moderniserat trygghetssystem, som är bättre anpassat till dagens arbetsmarknad och omfattar även företagare. Regeringen har genomfört en rad försämringar av trygghetssystemen genom bland annat höjda avgifter till a-kassan, hårdare krav och sämre ersättningsvillkor. Miljöpartiet har bett riksdagens utredningstjänst att ta fram siffror. Initialt tappade a-kassan en halv miljon medlemmar. År 2005 var andelen av arbetskraften utanför a-kassorna 16 procent. I dag är det hela 30 procent, det vill säga en av tre står utanför. Bland unga är siffran ännu högre. Det beror till stor del på att det så kallade studerandevillkoret har avskaffats, vilket har gjort det omöjligt för arbetslösa att kvalificera sig för ersättning genom att studera. Medlemsraset beror på ändrade ersättningsvillkor men också på den direkta kopplingen mellan avgifter och arbetslöshet. Dessa höjningar ledde till att personer med högst sannolikhet för arbetslöshet fick de högsta medlemsavgifterna. A-kassan har med andra ord blivit dyrast för dem som behöver den mest. Många människor har inte råd med de dyra avgifterna. Det har drabbat främst sjukskrivna, studerande och deltidsarbetslösa. I stället tvingas allt fler söka försörjningsstöd från kommunen. Ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd från kommunerna har ökat med 1,7 miljarder de senaste åren. Det innebär en tung belastning på de kommunala budgeterna. Och vi hör att fler människor i behov av försörjningsstöd blir hänvisade till frivilligorganisationer. Ca 40 procent av dem som i dag får försörjningsstöd är arbetslösa som inte har rätt till a-kassa. Är det meningen att ekonomiskt bistånd - det yttersta skyddsnätet - ska vara det som den som förlorar sitt jobb ska vara hänvisad till? Det ska tydligen svida rejält att vara arbetslös. Herr talman! Regeringen har sett till att a-kassan blir dyrast för den som behöver den bäst. Är det så vi får en dynamisk arbetsmarknad som skapar nya arbetstillfällen? Regeringens politik har inte lett till några nya jobb. I stället har arbetslösheten ökat. Redan innan krisens effekter har nått oss med full kraft ser vi ett ökat försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Som en konsekvens av regeringens försämringar av trygghetssystemen står alltså en tredjedel av arbetskraften utanför a-kassan. Detta faktum försvårar rörligheten och omställningen på arbetsmarknaden, både generellt och för den enskilda individen. Miljöpartiet vill ha en socialförsäkring och ett trygghetssystem som omfattar alla. Det ska vara ett modernt trygghetssystem - arbetslivstrygghet - som ska fungera som en omställningsförsäkring och inkludera såväl sjukdom som arbetslöshet. Människor ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter. På så vis skapas en större tydlighet för individen och ett effektivare arbetssätt för myndigheterna. Vi vill ha en allmän och gemensamt finansierad försäkring. Med en enda ingång blir det en bättre helhetssyn på individen och dennes behov. Arbetslöshetsförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka i arbete. Som ett steg på vägen mot arbetslivstrygghet föreslår vi ett antal förändringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi föreslår en långsammare nedtrappning av ersättningsnivån och en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen. Alliansens företrädare talar ibland föraktfullt om det så kallade Bidragssverige, som skulle göra människor mindre benägna att arbeta. Men det finns forskning som visar att en hög ersättning på längre sikt leder till att den arbetslöse får ett mer välbetalt jobb. Om en person inte tvingas bort från hus och hem hittar den lättare tillbaka till ett mer stabilt arbetsliv. Herr talman! Vi i Miljöpartiet vill förbättra möjligheten att starta eget företag, till exempel genom kooperativ och egenanställningar. Det ska vara lika självklart att starta ett företag som att söka ett jobb. Vi vill sänka trösklarna för människor att pröva sina företagsidéer och förverkliga sina drömmar. Men då måste trygghetssystemen hänga med. Egenanställning är en smidig lösning för den som vill marknadsföra sin kompetens utan att ta steget att starta ett eget företag. I stället blir personen anställd av ett företag som fungerar som arbetsgivare, medan det är individen själv som skaffar sina uppdrag. Det minskar den administrativa bördan. Egenanställning ger möjlighet att utvecklas successivt som företagare och efter hand gå vidare och starta eget företag med ett upparbetat nätverk av kontakter och arbetstillfällen. Problemet är att a-kassorna betraktar egenanställda som självständiga uppdragstagare och därmed klassar dem som egenföretagare, vilket gör att de inte har rätt att vara kvar i a-kassan. Miljöpartiet vill också att en anställd i ett socialt företag ska få a-kassa vid arbetslöshet även om denne sitter i en styrelse eller tecknar företagets firma. I dag är det stor risk att en anställd i ett socialt företag inte kan få a-kassa vid arbetslöshet i denna situation. Det är ett bekymmer och hindrar människor från att ta ansvar. För att underlätta egenanställningar måste reglerna för a-kasseersättning ändras. Vi vill med vårt yrkande att regeringen återkommer med förslag på regelförändringar för att underlätta egenanställningar.

Herr talman! Låt mig börja med att klargöra att Sverigedemokraternas inställning till arbetslöshetsförsäkringen är mycket tydlig: A-kassan ska - utöver sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen - utgöra det tredje allmänna försäkringsbenet i form av en omställningsförsäkring, det vill säga en trygghetslina vid arbetslöshet och en försörjning mellan två jobb. Men för att arbetslöshetsförsäkringen ska upplevas och uppfattas just som en allmän omställningsförsäkring - som skänker den nödvändiga försörjningen och tryggheten mellan två jobb - måste den också vara utformad och tillämpbar för alla. Av den anledningen kan till att börja med inte taket på arbetslöshetsersättningen vara för lågt satt. Med dagens taknivå på ersättningen blir det, för många med lån och utgifter, ohållbart - eller för vissa till och med omöjligt - att överleva arbetslösheten med mindre än att man måste ta det jobb som erbjuds hellre än att avvakta ett kort tag för att finna det arbete man är kvalificerad och utbildad för. Faktum är att man med regeringens politik redan vid en månadsinkomst på 18 700 kronor slår i ersättningstaket. Ersättningen från a-kassan blir då 14 960 kronor - före skatt. Inte heller justeras ersättningsnivåerna upp i takt med inflationen, vilket betyder att arbetslöshetsersättningen urholkas för varje år den inte förstärks. Den låga ersättningsnivå som regeringen önskar ska leda till att arbetslösa piskas att söka arbeten tenderar således att straffa inte bara dem som har drabbats av tillfällig arbetslöshet utan även de grupper som - för både sin egen och samhällets skull - i stället för att söka första bästa arbete skulle behöva söka mer avgränsat.

Ett rimligare system vore att den som blir temporärt arbetslös inte tvingas ta första bästa jobb för att klara de omedelbara utgifterna utan i stället ges möjlighet att se sig om efter ett arbete som motsvarar dennes kvalifikationer eller utbildning. Även om det kanske innebär en ökad kostnad på kort sikt gynnas hela samhället av att på lite längre sikt ha en arbetskraft där individerna i hög grad arbetar inom sina respektive kompetensområden, för att inte tala om den individuella tillfredsställelse som kan uppnås. Med nära 700 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen torde knappast sökbenägenheten bland arbetslediga vara det största bekymret för oss politiker att tackla utan snarare att lösa kombinationen av att för få arbeten erbjuds de arbetslösa och att delar av de arbetslösa inte är kvalificerade för de arbeten som erbjuds. Om regeringen hade som mål att få människor i arbete vore därför snarast matchande åtgärder, till exempel satsningar på lärlingsjobb och utbildning, där vi bland annat föreslår 50 000 lärlingsjobb med slopade arbetsgivaravgifter, tillsammans med en betydligt mer selektiv invandring mycket effektivare medel. Själva grundförutsättningarna för att människor ens ska få ett arbete är dels att arbeten finns att söka dels, inte minst, att arbetskraften är anställningsbar. Vi vet att drygt 90 procent av de utlysta arbetstillfällena har krav på utbildning. Den som vill stärka arbetslinjen per definitionen att varaktigt öka arbetsdeltagandet satsar således rimligen också tillräckliga resurser på att göra människor anställbara och trygga i tider av förändring snarare än att tvinga dem att matransonera i sina egna hem. Av den anledningen väntar vi också på att regeringen hörsammar riksdagsmajoritetens mening i fråga om att återinföra den så kallade 100-dagarsregeln, med innebörden att den arbetslöse, tvärtemot i dag, slipper att tvingas söka arbeten över hela landet redan från dag ett utan i stället får 100 dagar på sig att söka i sitt närområde. Det kan ju inte vara en rimlig ordning att man ska behöva ryckas upp med rötterna redan i början av arbetslösheten för att söka jobb i andra delar av landet - arbeten som man dessutom kanske inte har vare sig utbildning för eller erfarenhet av. Det är varken en bra eller en human arbetsmarknadspolitik. Likaså måste 75-dagarsregeln slopas, då den kvarhåller människor i arbetslöshet på grund av att deltidsarbetslösa endast berättigas 75 ersättningsdagar. Det är enligt vår mening inte hållbart med ett system som med ekonomiska sanktioner inte i realiteten tillåter människor att ta vägen från ett deltidsarbete till ett heltidsarbete. Ett deltidsarbete, menar jag, kan vara nödvändigt för många, då de kanske inte kan jobba mer än så. Men det kan också vara en bra väg, vilket bland annat Långtidsutredningen också visar, till ett heltidsarbete för dem som både kan och vill arbeta mer. Omvänt kan också situationer uppstå där heltidsanställda tvingas välja mellan att gå ned till halvtid eller att förlora arbetet. Är då den bästa vägen att inte arbeta alls? Det tror inte jag, inte mitt parti och inte heller riksdagsmajoriteten, som också har fällt regeringen i denna fråga. Ändå ser vi anmärkningsvärt nog ännu ingen förändring från regeringens sida. Men när regeringen slutligen kommer till skott och tar riksdagsmajoritetens vilja på allvar, ta då och lyd mitt råd och löp linan ut genom att även göra arbetslöshetsförsäkringen tillämpbar för alla. För även om fler i dag, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är medlemmar i a-kassan, förmodligen delvis som en trolig reaktion på lågkonjunkturen, så står fortfarande hundratusentals människor utanför. Genom att göra arbetslöshetsförsäkringen till en del av välfärdssystemet görs inkomstförsäkringen tillgänglig för alla som arbetar. Tillsammans med ökade ersättningsnivåer, så att även normal och höginkomsttagarna får en reell nytta av en allmän arbetslöshetsförsäkring, görs på så vis omställningen mellan arbete, arbetslöshet och åter arbete betydligt enklare och mer åtkomlig till gagn för samhället i stort. Ökar man därtill a-kassans servicegrad, så att handläggningstiderna för utbetalning av arbetslöshetsersättning kan garanteras inom rimliga tidsramar, får också den arbetslöse både större möjligheter att snabbare påbörja sitt sökande efter ett nytt arbete och mindre problem att hantera sin vardag. Lämpligast låter sig detta göra genom att slå ihop landets 30 självständiga a-kassor till en a-kassa som administreras under Försäkringskassan. Som en bonus slipper man därmed också politiseringen av a-kassan, så att a-kassan helt fokuserar på den enskilde och dennes behov av en tillfällig försörjning mellan två jobb. Trots att fackförbunden själva, liksom a-kassorna, påstår att a-kassorna är självständiga och fristående är kopplingen till enskilda fackförbund stark. Den politiska inblandningen syntes inte minst vid rekryteringen av en chef till Handelsanställdas förbund förra året, då man i tidningen Riksdag &amp; Departement sökte en ny chef till sin a-kassa med kravet på att denne också delade arbetarrörelsens värderingar. För egen del har jag mycket svårt att förstå varför enskild politisk bakgrund ska utgöra ett av de viktigaste kriterierna för administrationen av välfärden. Det enda viktiga torde i stället vara att utforma en så enhetlig, rättvis och välfungerande offentlig service som möjligt. Inte minst därför bör en oberoende, effektiv, central och professionell myndighet skapas för att administrera arbetslöshetsersättningen för alla i arbetsför ålder.

Herr talman! Låt oss enas om att det är hög tid att sluta nedprioritera dem som vill arbeta. Med de orden avslutar jag med att yrka bifall till SD:s reservationer 2 och 5.

Herr talman! I dagens betänkande berömmer sig de borgerliga regeringspartierna av de drastiska försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen. I betänkandet slår regeringspartierna rent av fast att "förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är den av regeringens arbetsmarknadsreformer som i högst grad bidrar till minskad arbetslöshet". Det är ett intressant påstående med tanke på att arbetslösheten enligt regeringens vårbudgetproposition, som vi fick bara häromdagen, har stigit från 6,6 procent i september 2006 till ungefär 8 procent i dagsläget. Under samma period har dessutom antalet långtidsarbetslösa ökat med nästan 100 000 personer. Antalet personer som har varit arbetslösa i mer än två år har fördubblats på bara två års tid. Då kan man inte låta bli att ställa sig frågan exakt hur katastrofalt ineffektiva resten av regeringens reformer har varit om nu försämringen av a-kassan betecknas som den mest framgångsrika i kampen mot arbetslösheten. Den bistra sanningen är att regeringens jobbpolitik, hur man än räknar, har misslyckats. Det har inte fungerat att minska arbetslösheten genom att utförsäkra sjuka och arbetslösa, genom att strypa möjligheterna till fortbildning och omskolning och genom att avskräcka de arbetssökande med förnedrande arbetsmarknadsåtgärder. Det har inte lyckats, för det är i grunden fel tänkt. Det är inte bristen på arbetsvilja på grund av för generösa ersättningssystem som är orsaken till den höga arbetslösheten. Det är en misslyckad ekonomisk politik, en helt obefintlig näringspolitik, en brist på långsiktiga investeringar och en helt undermålig utbildningspolitik som ligger bakom den höga och stigande arbetslösheten i Sverige. Det som behövs för att på allvar bekämpa arbetslösheten är en ökad efterfrågan på arbetskraft. Och det är en utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik som ger människor de kunskaper som de faktiskt behöver för att kunna ta plats i arbetslivet. Till skillnad från regeringen vill Vänsterpartiet bekämpa arbetslösheten med satsningar på just sådana åtgärder. Vi vill investera i bostäder, infrastruktur, energieffektivisering och bättre kvalitet i skolan och omsorgen. Vi vill också satsa på fler platser i yrkesutbildningar och bättre möjligheter till omskolning och fortbildning, både för dem som är arbetslösa och för dem som har jobb men som vill gå vidare till någonting nytt. Herr talman! Vänsterpartiet värnar också om den svenska modellen, där parterna tecknar avtal om löner och arbetsvillkor. Den modellen förutsätter starka fackföreningar och löntagare som är trygga nog att våga ställa krav och hålla ihop mot försämringar av löner och arbetsvillkor, också i dåliga tider. En arbetslöshetsförsäkring som ger alla löntagare inkomsttrygghet vid arbetslöshet är en helt omistlig del i den här modellen. En bra arbetslöshetsförsäkring understöder nämligen de avtalade lönenivåerna och förhindrar lönedumpning. En bra arbetslöshetsförsäkring i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik understöder också en positiv strukturomvandling som utvecklar ekonomin och kvaliteten i arbetslivet. Det tycker vi är någonting positivt. Dessutom dämpar en bra arbetslöshetsförsäkring de samhällsekonomiska effekterna av lågkonjunkturen genom att upprätthålla köpkraften hos dem som blir arbetslösa. Med andra ord: Förutom det allra mest uppenbara för var och en, nämligen att det ska vara en skälig levnadsnivå vid arbetslöshet, är en bra arbetslöshetsförsäkring också en viktig beståndsdel i en fungerande samhällsekonomi. Det är bara att konstatera att den lilla spillra som finns kvar av den svenska arbetslöshetsförsäkringen inte längre förmår fylla någon av de här funktionerna. De differentierade avgifterna och de orimliga kvalifikationskraven har lett till att andelen arbetslösa som har rätt till ersättning har minskat från 80 procent 2006 till runt 30 procent i dag. En klar majoritet av de arbetslösa i Sverige i dag saknar alltså helt ersättning från a-kassan. Och de som ändå får ersättning får inte någon vidare valuta för sina inbetalda avgifter. Taket i försäkringen ligger i dag ganska exakt 10 000 kronor under genomsnittslönen för en heltidsarbetande. Inte ens i de mest lågavlönade yrkena har en heltidsarbetande med genomsnittlig lön en teoretisk chans att få ut 80 procent av tidigare lön från a-kassan. I verkligheten är det någonstans mellan 3 och 4 procent av dem som har förlorat ett heltidsjobb som får ut 80 procent i ersättning i dag. Det här sammantaget gör den svenska arbetslöshetsförsäkringen till en av de sämsta i hela OECD-området. Det är fullständigt obegripligt hur regeringspartierna kan hävda att den här situationen är ett tecken på att arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring har stärkts. För vem då? Lika märkligt är det att samma partier som har genomfört alla de här försämringarna påstår sig vara angelägna om att fler nu ska vara berättigade till en trygg inkomstförsäkring. Varför då? Det är ju ni som har saboterat försäkringen, som tidigare var en ganska stabil inkomstförsäkring. Ännu märkligare blir det när man ser hur de här partierna kategoriskt avfärdar alla förslag om sänkta medlemsavgifter, generösare kvalifikationsvillkor och högre ersättningstak. Utan åtminstone någon av de här delarna finns det ju inga som helst utsikter att erbjuda just fler människor en inkomstrelaterad ersättning. Den enda förändring som regeringspartierna faktiskt är överens om att man vill genomföra är att göra det obligatoriskt att vara med i inkomstförsäkringen. Om det förslaget genomförs utan några andra förändringar av regelverket skulle det i dagsläget innebära så gott som ingenting. Det skulle innebära att de 36 000 personer som i dag får ersättning från grundförsäkringen skulle ha en möjlighet att få en något förhöjd ersättning. Det är nämligen de som har uppfyllt de kvalifikationsvillkor som finns för att få en ersättning men som inte är med i en a-kassa. Det är alltså 36 000 av de närmare 200 000 arbetslösa som står utanför a-kassan. De skulle möjligtvis kunna få en lite högre ersättning. Men för den stora majoriteten av de oförsäkrade arbetslösa skulle ett obligatorium inte innebära rätt till någon som helst arbetslöshetsersättning. Däremot skulle de tvingas betala en avgift till en försäkring som de inte alls kan utnyttja. Vad regeringen skissar på, sammantaget, är över huvud taget inte en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring för alla, utan det är en ganska dålig grundtrygghetsförsäkring som uteslutande riktar sig till dem som redan är väletablerade på arbetsmarknaden men som även de som är oetablerade på arbetsmarknaden ska tvingas betala en avgift till. Herr talman! Vänsterpartiet har presenterat en lång rad förslag på förbättringar och förenklingar av arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill nämligen att alla som jobbar ska ha tillgång till en inkomstförsäkring värd namnet. Det bästa sättet att uppnå det är att ha låga avgifter, så att alla har råd att betala avgiften. Det handlar också om att ändra kvalifikationsvillkoren, så att man tar hänsyn till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut och så att människor har en chans att kvalificera sig för ersättning även om de råkar vara sjukskrivna en dag. Sedan handlar det om ett tak som faktiskt ger de allra flesta löntagare en ersättning på 80 procent och som följer löneutvecklingen genom en indexering, så att man inte hela tiden halkar efter. De här förslagen skulle göra det både överkomligt och framför allt meningsfullt för betydligt fler att gå med i en a-kassa. Och det skulle ge en väsentligt större andel av de försäkrade en inkomstrelaterad ersättning och göra de dyra och orättvisa tilläggsförsäkringarna överflödiga. Kort sagt: Det skulle skapa förutsättningar för en sammanhållen och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring som är tillgänglig för alla löntagare. Men vi har också en del andra förslag för att förbättra försäkringen som vi tar upp i det här betänkandet. Vi vill också göra det möjligt för människor att vidareutbilda sig och ta fackliga och politiska uppdrag utan att riskera att förlora rätten till a-kasseersättning. Det borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle, men så ser det faktiskt inte ut i dag. Däremot vill vi inte förändra systemet med a-kassor, för a-kassorna fungerar i grunden väldigt väl. A-kassorna har en effektivare och mer rättssäker hantering av sina utbetalningsärenden än exempelvis Försäkringskassan. A-kassornas branschkännedom och den naturliga kopplingen mellan fack och a-kassa är också någonting som vi värnar om och vill behålla. Däremot finns det mycket som kan bli bättre även i a-kassornas hantering. Vi vill minska administrationskrånglet, som har uppstått efter regeringens försämringar i försäkringen. Detaljkraven när det gäller vad som ska redovisas för att man ska ha rätt till ersättning är i dag så orimliga att en majoritet av arbetsgivarna misslyckas med att fylla i arbetsgivarintyget på rätt sätt. Det skapar helt onödiga väntetider, stora kostnader och administrativt krångel med att skicka blanketter fram och tillbaka. Därför menar vi att det vore rimligare att införa enklare beräkningsmodeller som skulle öka förutsägbarheten och effektiviteten i handläggningen. Med samma motivering anser vi också att a-kassorna bör ta över utbetalningen av aktivitetsstödet. Även det skulle förenkla, och det är också helt rimligt eftersom det ändå är a-kassorna som räknar ut ersättningsnivån och som redan har alla system på plats för att sköta utbetalningarna. Sammantaget vill vi alltså inte bara förbättra själva försäkringens innehåll. Vi vill också minska byråkratin och administrationen i så hög grad som möjligt - tvärtemot regeringen, får man väl säga, som rimligen skulle behöva bygga upp en ganska omfattande ny byråkrati för att kunna administrera sitt obligatoriska försäkringssystem. Det ska bli spännande att höra vad de borgerliga ledamöterna har för tankar kring hur ett sådant obligatoriskt system egentligen är tänkt att fungera. Herr talman! Jag tror att det är uppenbart att det finns väldigt tydliga skillnader i synen på arbetslöshetsförsäkringen och vilken roll den spelar för enskilda människors trygghet, för lönebildningen, för samhällsekonomin och för arbetsmarknaden. Jag ska inte trötta utskottet med att redogöra för alla de förslag till förbättringar och förenklingar av försäkringen som Vänsterpartiet presenterar i det här betänkandet. Jag står självklart bakom alla Vänsterpartiets förslag, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3 och lämnar därmed vidare till nästa talare.

Herr talman! Sedan Alliansen tillträdde för drygt fem år sedan har vårt främsta mål varit att öka sysselsättningen och därmed även minska utanförskapet. Jobben är vår viktigaste fråga. Vi vill att alla ska ha möjlighet till ett arbete och arbeta efter egen förmåga. Fler i arbete minskar klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden. Med jobb kommer också gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd. När vi nu ser en oro i världsekonomin i form av en skuldkris behöver vi prioritera jobben och jobbpolitiken. Vi är medvetna om att det krävs mer än ett enkelt handgrepp för att långsiktigt öka sysselsättningen. Därför har Alliansen genomfört en rad olika reformer för att återupprätta arbetslinjen. Vi har gjort det billigare att anställa genom den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och genom subventionerade anställningar som till exempel nystartsjobb. Vi har förbättrat matchningen genom att reformera Arbetsförmedlingen och förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta genom jobbskatteavdraget, och vi har reformerat arbetslöshetskassan till att nu utgöra en omställningsförsäkring mellan två jobb. Reformer går inte att se en och en. Man måste se dem tillsammans i sin helhet, en helhet som har syftat till att återupprätta arbetslinjen. Det handlar om en kombination av utbildningspolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning men också om aktiva insatser för omställning. De reformer som genomförts har bidragit till att arbetsmarknaden fungerar bättre, att sysselsättningen har blivit högre och att arbetslösheten har blivit lägre än den annars skulle ha varit. Efter den förra finanskrisen repade sig sysselsättningen i Sverige mycket snabbt, och sedan Alliansen tillträdde har antalet sysselsatta ökat i befolkningen i stort. Totalt sett är drygt 200 000 fler personer i sysselsättning jämfört med 2006. Allt fler människor tar ett avgörande steg från utanförskap och närmar sig arbetslivet. Detta är ingen slump, utan ett resultat av vår politik, och vi tänker fortsätta med en politik för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet ytterligare. Den utmaning vi nu har är främst att få unga och utrikes födda i arbete så att dessa personer har ett jobb att gå till men också så att de kan bygga upp ett arbetsvillkor för att komma med i arbetslöshetsförsäkringen. Herr talman! Det är just ett motionsbetänkande om arbetslöshetsförsäkringen som vi debatterar i dag. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, en försäkring som syftar till att ge trygghet under en omställningsperiod för den som går från ett arbete till ett annat. För att få del av försäkringen ska man ha arbetat i viss omfattning. Det är rimligt att det är jobb som är vägen till en arbetslöshetsförsäkring. Försäkringen består av två delar, dels en grundförsäkring där alla som uppfyller arbetsvillkoret, det vill säga har arbetat ungefär halvtid under sex månader, kan kvalificera sig, dels en inkomstrelaterad försäkring där den som uppfyller arbetsvillkoret och som varit medlem i en a-kassa ett år kan söka ersättning som bygger på en genomsnittlig inkomst.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 Alliansen satsar de närmaste åren drygt 8 miljarder kronor på en förstärkt arbetsmarknadspolitik i form av mer arbetspraktik, mer arbetsmarknadsutbildning och fler arbetsförmedlare. Vårt mål är full sysselsättning. Alla som kan arbeta ska arbeta efter egen arbetsförmåga. Det ska löna sig bättre att arbeta. Det ska vara enkelt och billigt att anställa. Matchningen ska utvecklas. Vi prioriterar arbetslinjen och en aktiv arbetsmarknadspolitik före höjd arbetslöshetsersättning. Lösningen är att rusta personerna så att de kan få en bra grund att stå på och bli anställbara. Socialdemokraterna talar i sin reservation om att arbetslöshetsförsäkringen inte fyller sitt syfte och att vi behöver en ny a-kassa. Men denna nya a-kassa synes i mångt och mycket vara en återgång till den gamla socialdemokratiska a-kassan med bland annat höjda ersättningstak och lägre medlemsavgifter. Detta skulle öka utgifterna för försäkringen, men hur detta ska finansieras berättar inte Socialdemokraterna. Vi noterar dock att nu även Socialdemokraterna anser att det bör ställas högre krav på aktivitet hos dem som är arbetslösa. Socialdemokraterna vill ha en frivillig försäkring som är solidariskt finansierad och som administreras av de fackliga organisationerna. Frågan om obligatorisk eller frivillig försäkring bereds nu i den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Det är ju bra att Socialdemokraterna här och nu är tydliga med var man står i frågan om ett obligatorium, men det är Socialförsäkringsutredningen som bereder frågan. Även Vänsterpartiet tar upp frågan om höjda ersättningstak och lägre medlemsavgifter, avdragsrätten för avgiften samt flera ganska omfattande förslag. På samma sätt som med Socialdemokraternas förslag ökar detta utgifterna för försäkringen, och här skulle det vara på sin plats att förklara hur detta ska finansieras. Tyvärr saknas den förklaringen. Är det möjligtvis så att det är kraftigt höjda skatter som är svaret? Vänsterpartiet talar också om en obligatorisk a-kassa - som man helt förkastar - och i det sammanhanget också om den minskade anslutningen som varit till a-kassan. Jag vill då påpeka att utflödet från a-kassan har stannat upp och att man i stället har fått 90 000 nya medlemmar från september 2008 till januari 2012. Vi välkomnar de förändringar som har gjorts för att stimulera till ett ökat medlemskap i a-kassan. Sverigedemokraterna önskar också höja ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen, dock till en annan nivå än de övriga partierna, och anser att dagens a-kassa, jobbskatteavdrag och en alltför stor invandring är helt verkningslösa åtgärder och i mångt och mycket roten till det onda. Svaret på detta är förstås det omvända. Jobbskatteavdraget har stimulerat människor att arbeta och dessutom gett låg och medelinkomsttagarna mer pengar i plånboken. Att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring är en central del av en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. Är Sverigedemokraterna emot att jobben är det centrala och att människor ska stimuleras att arbeta? Och vad är en selektiv invandring, som nämndes här i talarstolen? Miljöpartiet tar i sitt särskilda yttrande upp begreppet arbetslivstrygghet där arbetslöshetsförsäkringen blir en allmän försäkring, liksom dagens sjukförsäkring, och där de två försäkringarna förs samman. Även Miljöpartiet vill höja ersättningstaket, dock till en betydligt lägre nivå än de andra oppositionspartierna. Arbetslöshetsersättningen hanteras och betalas ut av arbetslöshetskassorna. För närvarande finns det 30 självständiga arbetslöshetskassor. Deltagande i arbetsmarknadspolitiska program ger som huvudregel rätt till aktivitetsstöd. Både Socialdemokraterna, Vänstern och Sverigedemokraterna tar i olika motioner upp frågan om hantering och administration av aktivitetsstödet respektive a-kassan. Vem som ska administrera a-kassan tas upp i Socialförsäkringsutredningens direktiv i samband med frågan om ett obligatorium. I direktivet finns inget uppdrag att ändra och föra över flera myndighetsuppgifter till arbetslöshetskassorna. Att utbetalning av aktivitetsstödet sker med största möjliga effektivitet är givetvis nödvändigt och önskvärt. Det har blivit bättre och vi förutsätter att ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår. För mindre än ett år sedan tillkännagav riksdagen som sin mening att regeringen bör återkomma till riksdagen dels med ett lagförslag som ger arbetslösa rätt att begränsa sitt arbetssökande under de första hundra dagarna, dels att se över försäkringens regelverk när det gäller den nuvarande begränsningen att en sökande endast kan få ersättning på deltid i 75 dagar. Detta är komplicerade frågor. Regeringen har inte återkommit till riksdagen med anledning av dessa två tillkännagivanden men har angivit att man ämnar göra så, vilket arbetsmarknadsutskottet välkomnar. Fru talman! Moderaterna kommer att fortsätta ta ansvar för Sverige, lägga fram finansierade förslag och se till att vi har en arbetslinje och en försäkring som också bidrar till omställning på arbetsmarknaden. Därmed vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Maria Plass om Moderaternas inställning till obligatoriet. Moderaterna påstår att man vill att fler ska omfattas av den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. Det står i betänkandet. Samtidigt avvisar man helt och hållet några som helst förändringar av arbetsvillkoret och gör det väldigt tydligt att man inte är beredd att öka utgifterna för a-kassan.

Fru talman! Jag vill först och främst peka på frågan om obligatorium eller inte, alltså den obligatoriska eller inte obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, och vill då säga att det är Socialförsäkringsutredningen som utreder detta. Frågan bereds ju. Det håller på just nu. Jag svarar inte på den frågan, för det vore att förekomma en utredning som jag själv inte sitter med i. Jag vet inte om Josefin Brink gör det eller inte, men jag sitter inte med där och jag kan inte förekomma utredningen. Däremot kan jag när det gäller ersättningen säga att vi inte i dagsläget har några tankar på att höja ersättningstaket. Däremot finns det något annat vi gör. Vi prioriterar att människor får jobb. Vi tycker att det är oerhört viktigt att människor kommer i arbete. Det är för oss det viktigaste, och det nämnde jag i mitt anförande. För oss är det viktiga att människor kommer i jobb. Vi prioriterar den delen. Vi har dessutom fört och för en aktiv politik för just den delen.
Fru talman! Det är lockande att helt enkelt kasta tillbaka frågan: Hur tycker Maria Plass att den prioriteringen har gått med tanke på hur mycket arbetslösheten faktiskt har stigit sedan regeringen genomförde försämringarna av a-kassan och nedmonteringen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken? Men det är lite väl billigt. Jag måste ändå säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt att Maria Plass som representerar Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet inte har någon uppfattning i frågan om arbetslöshetsförsäkringen ska göras obligatorisk bara för att det pågår en utredning. Såvitt jag vet är det ju den moderatledda regeringen som har gett en utredning i uppdrag att se över och utreda en obligatorisk a-kassa. Det är väldigt märkligt att de partier som står bakom utredningsdirektiven inte har någon åsikt om det är det här man vill genomföra eller inte. Att det pågår en utredning innebär ju inte att det sitter munkavle på partierna när det gäller att tala om vad de tycker i frågan. Oerhört egendomligt! Sedan måste jag nog ändå säga att jag faktiskt tycker att Maria Plass backar från frågan. Det står i betänkandet att allianspartierna vill att fler ska omfattas av den inkomstrelaterade ersättningen. Jag upprepar frågan: Hur ska det gå till om ni inte tänker ändra arbetsvillkoren och om ni inte tänker höja ersättningstaket, eftersom det i dag är så att en majoritet av de arbetslösa inte kvalificerar sig till ersättning och att en förkrossande minoritet av dem som får a-kasseersättning får en inkomstrelaterad ersättning i dag? Om man inte tänker ändra på några av de här sakerna, hur ska man då uppnå de mål som man i dagens betänkande påstår att man har?
Fru talman! Jag vidhåller när det gäller Socialförsäkringsutredningen att jag inte tänker föregå den. Däremot kan jag konstatera en sak. Det är att enligt SCB har vi drygt 200 000 fler personer sysselsatta. Det har skapats drygt 175 000 nya jobb. Vi ser arbetslöshetsförsäkringen som en del i en helhet. Däremot kan jag också konstatera att Vänsterpartiet, som Josefin Brink representerar, har lagt fram oändligt många förslag. Det är jättebra att man lägger fram många förslag, men jag har inte sett någon som helst idé eller tanke på hur detta ska finansieras. : Jodå!) Det finns i alla fall inte med här hur man har tänkt sig, och jag kan inte ställa frågan. Men jag utgår från att någonstans måste pengarna tas, och det brukar vara höjda skatter när Vänsterpartiet är med.

Fru talman! Det var med stigande intresse jag lyssnade på Maria Plass anförande. Jobbskatteavdragen anförde Maria Plass som någonting som skulle ha förbättrat arbetsmarknaden. Forskningen säger att några jobbskapande effekter av jobbskatteavdragen inte är mätbara. Maria Plass säger att man har förbättrat matchningen. Det är så att öronen trillar av. Är det någonting som inte fungerar på svensk arbetsmarknad är det matchningen. Det är bara att gå till Svenskt Näringsliv och höra vad de tycker om det här. De säger att det är skandal. Sedan säger Maria Plass i sitt anförande att arbetsmarknaden fungerar bättre och att arbetslösheten är lägre. Det är fullständigt anmärkningsvärt, fru talman, att man kan ha en sådan verklighetsbeskrivning som inte finns över huvud taget någonstans. Det är fel från start till mål. Det är inte en siffra rätt. Det var bara ett konstaterande om ett mycket märkligt anförande, men nu vill jag ställa några frågor, fru talman. Det skulle vara spännande om Maria Plass kunde svara på dem, eftersom Josefin Brink inte fick svar över huvud taget på sina mycket enkla och väl berättigade frågor. Jag skulle vilja att Maria Plass förklarade hur hon menar att en försämrad a-kassa minskar arbetslösheten. Det tycker jag skulle vara spännande att få höra. Sedan skulle jag vilja ställa en av mina klassiska frågor, som jag inte har fått svar på hittills men som jag ändå hoppas och tror att jag någon gång ska få utredd. Vilken nivå på ersättningen är den optimala för att man ska uppnå de effekter som Maria Plass vill uppnå med sin arbetslöshetsförsäkring? År 2006 satte man 680 kronor som högsta ersättningsnivå. Det skulle med dagens löner motsvara ca 800 kronor. Uppenbarligen var den nivån för hög 2006 eftersom man ligger kvar på den nivån snart sex år senare. Men vilken nivå behöver man ha på arbetslöshetsförsäkringen för att uppnå de effekter man vill uppnå?
Fru talman! Jag har bara en liten kommentar. När Patrik Björck ställde sig i talarstolen tog det ungefär fem sekunder innan han sade ordet misslyckad två gånger. Jag noterade bara att det kom sex sju åtta gånger på någon minut. Kanske lite enahanda, men Patrik Björck brukar använda det ordet. Vi återvänder till a-kassan! Som jag sade förut är arbetslöshetsförsäkringen en omställningsförsäkring mellan två jobb. Vi prioriterar att människor kommer i jobb framför att de blir kvar i arbetslöshetsförsäkringen. Det är vårt mål, som jag sade i mitt anförande. Vi prioriterar att lägga krutet på att människor kommer tillbaka i arbete. Det måste vara det mest väsentliga. Målsättningen hos en person som blir arbetslös kan inte vara: Här ska jag vara kvar! Målsättningen är att komma tillbaka i arbete. Vi har vidtagit massor av olika åtgärder för att människor ska få arbete och för att de ska bli anställbara. Utbildning, som även Socialdemokraterna pratar om, är en del. Att se till att personer slutför sin utbildning och att de får kompletterande utbildning är en del av ett stort paket. Att sänka arbetsgivaravgifterna för unga är ett sätt att få unga i arbete. Halveringen av restaurangmomsen har gett fler jobb. Jag tycker inte att det är ett misslyckande, som Patrik Björck ofta brukar säga. Jag sade förut att vi hade fått fler sysselsatta, 213 000 personer fler sedan 2006. Vi har fått drygt 175 000 nya jobb. Är det att förakta? Är det ett misslyckande?
Fru talman! Maria Plass säger att jag ofta använder ordet "misslyckat" här i kammaren. Det beror på att jag nästan alltid debatterar regeringens arbetsmarknadspolitik när Maria Plass är här. Det är alltså inte så konstigt. Maria Plass vill inte diskutera a-kassan över huvud taget, för målsättningen är att folk ska komma i arbete. Men sanningen är att arbetslösheten stiger. Långtidsarbetslösheten biter sig fast, och ungdomsarbetslösheten är en katastrof. Det är sanningen. Maria Plass ger inte folk någon möjlighet att komma i arbete. Men jag är en tålmodig person och tror egentligen gott om människan. Jag skulle, fru talman, vilja att Maria Plass förklarade för mig hur en försämrad a-kassa minskar arbetslösheten. Jag ska nöja mig med den enda frågan den här replikomgången. Ni säger att försämringen av arbetslöshetsförsäkringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att komma åt arbetslösheten. Det är ingenting som jag hittar på, utan någonting som regeringen och ni i allianspartierna i utskottet säger och som står i betänkandet. Ni använder i och för sig inte ordet "försämringen", utan talar om "förändringarna" eller "reformerna" i arbetslöshetsförsäkringen. Jag tycker att det är fullständigt berättigat, fru talman, att Maria Plass förklarar hur en försämrad a-kassa minskar arbetslösheten.
Fru talman! Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen: Det är en omställningsförsäkring mellan två jobb. Det är tydligen svårt att ta in den delen, trots att man själv pratar om en omställningsförsäkring. Vi vill rusta människor för att komma i arbete. Man ska inte ha en försäkring som gör att människor blir kvar i arbetslöshet. Det måste vara så att man prioriterar att människor kommer tillbaka i arbete. Jag kan bara konstatera att jag inte hör några konkreta förslag från Socialdemokraterna mer än höjt tak och lägre medlemsavgifter. Det är tydligen lösningen på hela problematiken. Man plockar ut en liten bit och säger att om det bara blir högre ersättningstak har man löst hela arbetsmarknadspolitiken och hela den del som gör att människor är arbetslösa. Det är inte så. Jag vet att människor prioriterar arbete framför att vara kvar i en arbetslöshetsförsäkring. Svenska folket vill jobba.

Fru talman! Jag tyckte väl egentligen att Maria Plass anförande talade för sig själv, men nu när hon ändå adresserade mig är det klart att jag tar chansen att kliva upp och bemöta henne. Maria Plass frågar mig om jag inte anser att jobbskatteavdrag stimulerar till arbete. Visst gör de väl det - i alla fall det första och andra avdraget. Med det tredje och fjärde avtar effekten och planar i det närmaste ut. Jag tillstår att vi inte är emot att fortsätta att sänka skatten för dem som arbetar heller. Men vi tycker också att vi måste lägga mer pengar på välfärden, framför allt på de arbetslösa, för att ge dem de instrument de behöver för att kunna söka arbete. Att då ha en arbetslöshetsförsäkring som dagens, där man får ungefär halva lönen efter skatt vid arbetslöshet räknat utifrån medianlönen ser inte jag som den bästa åtgärden för att hjälpa människor att söka arbete. Man måste också se till de förutsättningar som finns för att söka arbeten. Vi har i dag 700 000 människor inskrivna på Arbetsförmedlingen. Då måste man kanske titta lite närmare på hur många fler människor vi ska ha i utbudet av arbetskraft. Är det verkligen lönt att fortsätta med den här arbetskraftsinvandringen och asyl och anhöriginvandringen, där människor kommer hit utan några förutsättningar eller med väldigt dåliga förutsättningar att komma in på den svenska arbetsmarknaden? Det är det jag menar när jag talar om selektiv invandring. Vi kanske ska återgå till den typ av arbetskraftsinvandring som vi hade tidigare, innan regeringen tillsammans med Miljöpartiet ändrade systemet. Man kan också titta på regeringens egna sysselsättningsprognoser. Inte ens regeringen själv avskriver utanförskapet. Ni lyckas inte pressa tillbaka det utanförskap ni gick till val på att pressa tillbaka.
Fru talman! Jobbskatteavdraget har gett låg och medelinkomsttagare mer pengar i plånboken. Det är också en drivkraft att arbeta. Vi har sagt att det just nu inte finns reformutrymme för ytterligare ett jobbskatteavdrag. Vi avvaktar med den biten. När det gäller dem som är inskrivna och är att betrakta som arbetslösa kan vi titta på ungdomsdelen. Av dem som är inskrivna och säger att de är arbetslösa är 50 procent heltidsstuderande bland dem som är mellan 15 och 24 år. Är man 15 år går man i skolan. Förhoppningsvis slutför man också sin utbildning. Man går också på gymnasiet, och förhoppningsvis slutför man även den utbildningen. Siffrorna inkluderar alltså också heltidsstuderande, vilket kan vara bra att ha med sig. Sverigedemokraterna och vi har inte samma inställning till invandring. Vi kan bara konstatera det. Vi ser att vi kan få in personer med hög kompetens. Det behövs kanske en bättre validering av deras kunskaper. Det gäller att förhindra fördomar och dåliga attityder. Vi tycker att personer som kommer till Sverige ska ha kunskap. De kan få sfi-utbildning, och vi har en etableringsreform.
Fru talman! Jag håller med om att vi måste bekämpa fördomar och sådana saker. Vi måste se till att människor kan utvecklas som individer och personer. Givetvis ska det gälla alla människor, oavsett om man är invandrare eller svensk. Det ska inte vara någon skillnad på människor. Vi är emot all typ av diskriminering, vilket vi också har varit väldigt tydliga med, särskilt sedan vi kom in här i riksdagen och kan berätta vad vi faktiskt står för. När det gäller bättre validering håller jag med om att det är klart att vi ska kunna validera människor och se vilka kunskaper de har. Men vi måste också se till vilka förutsättningar som finns på arbetsmarknaden. Regeringen har visserligen lyckats skapa förutsättningar för att fler människor ska få arbete, med 200 000 fler i arbete nu jämfört med tidigare som Maria Plass nämnde, men tittar vi på sysselsättningsgraden kan vi se att man inte lyckas öka antalet sysselsatta i förhållande till den arbetsföra befolkningen. Här har vi det största problemet att komma till rätta med. Då funkar det inte att successivt och kontinuerligt hela tiden fylla på utbudet av arbetskraft. Vi måste titta på utbudet. Ska vi verkligen fortsätta att fylla på, eller ska vi kanske satsa på den arbetskraft som vi har i dag? Det är i första hand där Sverigedemokraterna skiljer sig från regeringen. Vi vill satsa mer resurser på att göra de människor som finns i utanförskap i dag anställbara i stället för att ta in ännu fler människor innan vi har åtgärdat problemen på den svenska arbetsmarknaden. Låt oss också se på utbildningsnivån hos de människor som kommer! Räknar vi på de tio länder som flest asylsökande kommer från har ungefär 65 procent av dem som kommer till Sverige endast förgymnasial utbildning eller ingen utbildning alls. För afrikaner ligger det på 73,4 procent. Dessa människor är inte anställbara. De måste göras anställbara. Det är där vi har den största problematiken med den invandringspolitik som regeringen driver.
Fru talman! Nu blev det här en helt annan fråga än den a-kassefråga vi egentligen debatterar. När det gäller sysselsättningen brukar man dela upp den arbetsföra befolkningen i tre grupper: 15-24 år, 25-64 år och över 65 år. I samtliga tre grupper ökar sysselsättningen. Men den grupp som är mellan 25 och 64 år växer hela tiden. När den växer påverkar det såklart hur det ser ut. Trots detta är det alltså 213 000 personer fler i sysselsättning nu. Jag sade i mitt anförande att den utmaning som vi har nu främst är att få unga och utrikes födda i arbete. Det är viktigt att dessa personer har ett arbete att gå till, och det ska vi hjälpa till med. Om de har ett arbete att gå till känner de en trygghet, och de känner sig behövda. De kan bygga upp ett arbetsvillkor som gör att de kan komma in i arbetslöshetsförsäkringen. Det är ett prioriterat område för oss.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkande AU8 Arbetslöshetsförsäkringen . Fru talman! Arbetsmarknadspolitikens mål är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring är en central del i detta. Omfattande reformer har genomförts av denna försäkring sedan alliansregeringen tillträdde hösten 2006. Det har också varit en större del av den helhet som Alliansens jobbpolitik byggd på arbetslinjen utgör. Där ingår också bland annat jobbskatteavdragen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar som tillsammans med förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att det lönar sig bättre att arbeta. Det har också blivit mer lönsamt för företagen att anställa. Det råder ingen tvekan om att utformningen av arbetslöshetsförsäkringen påverkar arbetsmarknaden. En väl utformad försäkring som är generös vid kortvarig arbetslöshet kan öka flexibiliteten genom att människor blir trygga och vågar prova nya arbeten. En alltför generös försäkring kan däremot göra att de ekonomiska drivkrafterna att bryta arbetslösheten blir för svaga. Det gäller att finna balanspunkten däremellan; det är den uppgift vi har här i riksdagen. Som försäkringen var utformad före 2007 med en hög ersättningsnivå under flera års tid visade det sig att risken var påtaglig att den i praktiken blev en långvarig försörjning som motverkade arbetslinjen. Försäkringen fungerade då i många fall mer som ett allmänt försörjningsstöd än som ett ekonomiskt stöd under en omställningsfas. Ersättningsnivån har påverkan på sysselsättningen. En successivt nedtrappad ersättning stärker incitamenten att söka arbete. Sökaktiviteten påverkas liksom benägenheten att acceptera ett arbete, vilket givetvis också ökar sannolikheten att få ett arbete. Det kan också öka rörligheten på arbetsmarknaden både geografiskt och yrkesmässigt. Det är värt att notera att också ett par av oppositionspartierna på senare år har anslutit sig till denna analys och numera i sina budgetalternativ förordar en nedtrappning i ersättningsnivån eller av den högsta dagpenningen efter en del av ersättningsperioden. Fru talman! Folkpartiet och Alliansen vill ta avstånd från den negativa bild som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tecknar av regeländringarna och effekten av dem. Reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen har till syfte att bidra till en varaktigt hög sysselsättning genom att öka sökaktiviteten och sannolikheten att man accepterar ett jobberbjudande. Detta har skett med insikt om de negativa konsekvenser som arbetslösheten har både för den enskilde och för samhället. Långsiktigt beräknas reformerna av arbetslöshetsförsäkringen öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar med 1 procent och därmed också minska arbetslösheten. I ett alltjämt osäkert läge i världsekonomin och med en fortfarande alltför hög inhemsk arbetslöshet känns det mindre klokt att förorda en återgång till den tidigare politiken, som vi med facit i hand vet inte fungerade särskilt bra ens i högkonjunktur. Fru talman! När det gäller frågan om en obligatorisk eller frivillig försäkring vill vi i Alliansen framhålla att det är mycket angeläget att alla som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen också ska ha ett gott skydd vid arbetslöshet. Så skriver vi också i betänkandet. Vi välkomnar därför de regelförändringar som genomförs för att stimulera till ett ökat medlemskap i arbetslöshetskassan, exempelvis sänkningen av arbetslöshetsavgiften, de slopade inträdesvillkoren för att bli medlem i en a-kassa och den tillfälliga förändringen av medlemsvillkor som medförde att en medlem snabbare kunde få inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Enligt statistik som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, presenterade den 6 mars 2012 har arbetslöshetskassornas medlemsantal som tidigare har nämnts här i talarstolen stigit med 90 000 personer mellan september 2008 och januari 2012. Att trenden är tydligt positiv visas också av att tredje kvartalet 2008 var det senaste kvartalet då medlemsantalet sjönk. Detta tycker jag är mycket positivt. Men de facto vore det önskvärt om ännu fler förvärvsarbetande som uppfyller arbetsvillkoret var berättigade till en trygg inkomstförsäkring i arbetslöshet. Därför ser vi i Alliansen det som positivt att en av utgångspunkterna för den tidigare nämnda Socialförsäkringsutredningens arbete är att den framtida arbetslöshetsförsäkringens inkomstrelaterade ekonomiska ersättning ska omfatta alla som förvärvsarbetar och uppfyller arbetsvillkoret. Fru talman! Vi i Alliansen ser klara fördelar med att de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet behandlas i ett sammanhang. Därigenom kan samspelet mellan dessa försäkringar och mellan dem och andra stödsystem i samhället belysas tydligare. Utredningen har också med det givna mandatet goda möjligheter att pröva eventuella för och nackdelar med en harmonisering av försäkringarna. En sammanhållen utredning underlättar också regeringens ambition att se över möjligheterna att skapa ett enhetligt inkomstbegrepp för de olika trygghetssystemen. Ett enhetligt inkomstbegrepp ska enligt utredningens direktiv syfta till att underlätta kontrollen men också öka rättssäkerheten och andelen korrekta utbetalningar. Fru talman! Jag vill också säga några ord om vad vi i Alliansen gör för att arbetsmarknadspolitiken ska fungera bra med det givna syftet att så få som möjligt ska behöva bli beroende av a-kassa och i stället få ett jobb så snabbt som möjligt. En lyckad reform som har genomförts är nystartsjobben, som har vuxit i rask takt och i början av året uppgick till nära 50 000. För att komma till rätta med den långvarigt höga ungdomsarbetslösheten, som är en av de största utmaningar vi har i vårt samhälle i dag, har alliansregeringen tagit flera viktiga steg för att förbättra ungas möjlighet att få jobb. Det har bland annat blivit billigare att anställa ungdomar genom de sänkta arbetsgivaravgifterna. Enligt Företagarnas undersökning och utredning angående detta har 40 000 nya jobb skapats av denna reform. En jobbgaranti har införts för att ge ungdomar individuellt utformade insatser. Regeringen har också under Folkpartiets ledning reformerat gymnasieskolan med syfte att förbättra kvaliteten och minska avhoppen. Regeringen har initierat den största satsning på gymnasial lärlingsutbildning som har gjorts i Sverige. Många ungdomar saknar motivation att återgå till studier - i vissa fall beroende på dåligt självförtroende efter många misslyckanden och en tuff tid av svårigheter i skolan. För att öka studiemotivationen hos dessa ungdomar har regeringen infört en studiemotiverande utbildning i folkhögskolans regi som riktar sig till arbetslösa ungdomar som saknar fullständig grundskole eller gymnasieutbildning. Regeringen har också höjt studiebidraget för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år som deltar i jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar och som har avbrutit sin utbildning före juli 2010. Bidraget ligger på en bit över 6 000 kronor i månaden och kan ges till dess att den studerande har fått slutbetyg från grundläggande gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande. Regeringen har också infört en sak som jag tycker är viktig. Det är möjligheten till tidiga programinsatser för ungdomar. Arbetsförmedlingen kan numera på ett tidigt stadium identifiera de ungdomar som bedöms riskera långvarig arbetslöshet genom så kallad profilering. Syftet är att identifiera de ungdomar som riskerar långvarig arbetslöshet och erbjuda dessa programinsatser från dag ett när de kommer till Arbetsförmedlingen. Det här handlar framför allt om praktik där dessa ungdomar kan få en starkare anknytning till arbetsmarknaden genom referenser och arbetslivserfarenhet. Den grupp ungdomar som främst berörs av detta är sannolikt de som inte har fullföljda studier från grundskola och gymnasieskola. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att den del av arbetsmarknadspolitiken som vi i dag diskuterar gäller a-kassan, men samtidigt måste vi alltid se denna politik som en helhet. Arbetsmarknadspolitiken är en helhet, och arbetslinjen är viktig att följa. Skapandet av förutsättningar för att fler ska kunna få jobb är kärnpunkten där. Samtidigt är det viktigt att ha en tryggad omställningstid via a-kassan under den tid man söker ett nytt jobb när man har förlorat sitt gamla.

Fru talman! Hans Backman, Folkpartiet! I de allra flesta debatter vi tidigare har haft om arbetslöshetsförsäkringen har Hans Backman pratat om höjda ersättningsnivåer. Jag kanske hörde fel, men jag hörde inte att Hans Backman gjorde det den här gången. Det är en liten förändring. Det verkar som om Hans Backman nu har anpassat sig till den moderatledda regeringens arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Tidigare har Hans Backman åtminstone låtsats att han var folkpartist. Hans Backman pratar om att det är viktigt med en välutformad försäkring. Han pratar om att man ska hitta balanspunkten. Sedan tar Hans Backman avstånd från den beskrivning av försäkringen som vi socialdemokrater, och även Vänsterpartiet, gör. Det tolkar jag så att Hans Backman är väldigt nöjd och inte vill göra några förändringar. Det går inte att förstå Hans Backmans anförande på något annat sätt. Då blir frågan: Anser Hans Backman att den här försäkringen har nått den balanspunkt som Hans Backman tycker att man ska eftersträva i försäkringen? Anser Hans Backman att försäkringen är välutformad och att den fyller de funktioner som man har rätt att kräva av en arbetslöshetsförsäkring? Anser Hans Backman att det är så, givet att en halv miljon människor har lämnat försäkringen för att den är så dyr och dålig, givet att det knappt är 3 procent som har sin inkomst försäkrad och givet att de allra flesta arbetslösa över huvud taget inte finns med i försäkringen? Är det så Hans Backman skulle vilja beskriva en väl utformad försäkring där han har funnit sin balanspunkt samtidigt som han tycker att det är anmärkningsvärt att vi socialdemokrater kritiserar det här misslyckandet?
Fru talman! Patrik Björck! Jag tror inte att jag behöver låtsas att jag är folkpartist. Jag har min medlemsnål på mig. Men låt mig återgå till frågorna. Det är viktigt att finna balanspunkten. I vissa stycken har vi lyckats med arbetsmarknadspolitiken som en helhet, och där ingår ju a-kasseförändringar som en del. Det är de facto så att 200 000 fler personer har kommit in i sysselsättning från utanförskap och att 175 000 nya jobb har skapats. Det är väl i regel i replikskiften som jag har talat om ersättningsnivåer och förändringar av dessa. Det kan jag göra i dag också. Som Patrik Björck vet har vi i Folkpartiet tagit beslut på landsmötet om att vi skulle vilja föra en diskussion om att titta på ersättningsnivåerna och lyfta dem. Det är saker vi får göra tillsammans med de andra allianspartierna i budgetförhandlingar och i andra diskussioner. Det är en sak vi i Folkpartiet har tagit ställning för, men det är en sak som vi måste titta på. Vi måste ta hänsyn till den helhet som arbetsmarknadspolitiken är tillsammans med våra kolleger i alliansregeringen. Patrik Björck och Socialdemokraterna pratar gärna om att det är viktigt att alla har en inkomstförsäkring från a-kassan i händelse av arbetslöshet. Jag delar den uppfattningen. Men jag har svårt att förstå varför inte Socialdemokraterna är positiva till att införa en obligatorisk allmän arbetslöshetsförsäkring i och med att alla som arbetar och uppfyller arbetsvillkoret är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Det är viktigt att titta på balansen och finna den, och det finns skäl att diskutera vidare var de mest optimala ersättningsnivåerna ligger.
Fru talman! Det sista var lite hoppfullt. Då kan jag ställa min favoritfråga. Vilken är den optimala ersättningsnivån? Tack för den ingången, Hans Backman! Jag blir inte riktigt klar över om Hans Backman anser att balanspunkten är hittad. I anförandet var Hans Backman oerhört nöjd med försäkringen. Nu känner jag igen Hans Backman lite mer när han kommer med de här tankarna om höjda ersättningsnivåer. Det finns uppenbarligen en spricka mellan allianspartierna om hur försäkringen ska vara utformad. Det skulle vara spännande om Hans Backman kunde förklara för oss vilken ersättningsnivå som är den välutformade försäkringens ersättningsnivå. Hans Backman frågar mig varför vi inte vill införa ett obligatorium. Det finns en mängd olika skäl till det. Det allra viktigaste skälet är att det inte löser några problem. Kan Hans Backman förklara för mig på vilket sätt det skulle lösa några som helst problem? Det skulle vara väldigt spännande att höra. På vilket sätt ska man hantera att 3 procent har sin inkomst försäkrad? På vilket sätt ska man hantera att de allra flesta arbetslösa står utanför försäkringen? Hur skulle det förändras om man gjorde den obligatorisk? Det skulle jag vilja att Hans Backman svarade på. Framför allt skulle jag vilja höra om ersättningsnivån och den väl balanserade punkten när ersättningsnivå fungerar. Är Hans Backman medveten om att den ersättningsnivå på 680 kronor som Hans Backman försvarade 2006 ligger kvar på 680 kronor? Med löneutvecklingen motsvarar det en ersättningsnivå på ca 800 kronor. Om den var välbalanserad 2006 kan den omöjligen vara det nu. Om den är det nu måste det ha varit helt fel 2006. Kan Hans Backman reda ut det lite grann för oss?
Fru talman! Jag är inte beredd att sätta den optimala nivån här, Patrik Björck. Jag tror att det är svårt att finna den i en diskussion i kammaren i dag. Däremot är det värt att se över ersättningsnivån och bedöma var en rimlig nivå kan ligga. Det tycker vi i Folkpartiet, och vi får diskutera det vidare med våra allianskolleger, bland annat i samband med budgetarbetet. Sedan frågar Patrik Björck hur en obligatorisk a-kassa skulle hjälpa till att göra det tryggare för oss alla i samhället. För det första tycker jag att det är rimligt att alla har rätt att få en arbetslöshetsförsäkring, precis som man har rätt att få en sjukförsäkring, när alla är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen när man jobbar. Det är vi ju. Den är bara delvis medlemsfinansierad. Till stor del är den finansierad av alla oss som arbetar. När det gäller de som står utanför rätten att få en arbetslöshetsförsäkring har vi ett helt annat paket och andra uppgifter att arbeta med. Det handlar ofta om de ungdomar som har lämnat skolan och inte har fullgjord gymnasieutbildning eller grundskoleutbildning och därför inte kommer in i arbete. Vi måste finna andra vägar för att ge dem möjlighet att komma in i arbete så att de också kan kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen. Jag tycker att vi allianspartier som utgör regeringsunderlaget nu jobbar på ett konstruktivt sätt med detta. Vi gör bland annat stora insatser för att skapa möjligheter till lärlingsutbildning. Många arbetsgivare och företagare säger att ett av de största problemen är att de inte får tag på arbetskraft som har yrkeserfarenhet. Lärlingsutbildningen är en del för att avhjälpa detta problem och göra det möjligt för fler ungdomar att få ett arbete.

Fru talman! Jag konstaterar att Hans Backman upprepar det som står i betänkandet om att det är viktigt att alla löntagare har ett bra skydd i försäkringen. Man vill gärna att fler ska omfattas av den inkomstrelaterade försäkringen, men samtidigt står Hans Backman precis i majoritetstextens anda här och är i stort sett ganska nöjd med de förändringar som har gjorts. Han hävdar till och med att det har gjorts en hel del förbättringar. Jag vill ta upp och beskriva hur läget ser ut. Andelen av löntagarna som är anslutna till en a-kassa har minskat från 85 procent 2006 till 70 procent 2011. Den lilla ökningen som har skett på sista tiden har inte förändrat det här i stort - det är ju ganska stora volymer av människor vi pratar om - utan det är en kraftig minskning av antalet personer som är med. År 2006 hade 80 procent av de arbetslösa ersättning. År 2011 hade siffran krympt till runt 30 procent som får någon ersättning över huvud taget. Av dem som får ersättning är det runt 3-4 procent som får ut 80 procent av sin tidigare lön. Jag kan tillägga att det innebär att inte ens inom de yrken som har den lägsta medellönen får en genomsnittlig heltidsarbetande ut 80 procent. Inte ens de som jobbar inom barnomsorgen, hotell och restaurang, handikappomsorgen och äldreomsorgen får ut 80 procent av sin tidigare lön när de blir arbetslösa. Jag måste fråga: Tycker Hans Backman på allvar att den här situationen är bra? Är arbetslöshetsförsäkringen bättre i dag än vad den var 2006? Är det här ett lyckat resultat efter fem år med er politik?
Fru talman! Tack, Josefin Brink! Jag vill börja med att återigen nämna att det har hänt positiva saker till följd av den arbetsmarknadspolitik som vi har fört. Det gäller a-kasseförändringarna men också andra saker, till exempel halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar och nystartsjobben. Samtidigt har vi en a-kassa som ett antal personer har lämnat. Jag är själv positiv till att många är med i arbetslöshetsförsäkringen. Därför är jag också positiv till att införa en obligatorisk, allmän a-kassa. Socialförsäkringsutredningen jobbar nu med de direktiven. Det är ingen nyhet att vi i Folkpartiet tycker att en del av utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken som är värd att se över är nivåerna på ersättningen för att på så sätt göra det möjligt för fler att få ut 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Det är Folkpartiets linje, men vi är förstås också medvetna om att alla förändringar av arbetslöshetsförsäkringen medför kostnader. Därför måste detta vara en del av ett arbete som görs av regeringen i samband med en budgethantering. Vad som möjligen ibland skiljer Vänsterpartiet från Folkpartiet i den här frågan är att vi är mycket måna om att en förändring som vi gör måste vara finansierad, för annars skadar man samhällsekonomin i andra delar.
Fru talman! Det råder inga som helst skillnader mellan Vänsterpartiet och Folkpartiet i den delen. Därför har vi också i vårt budgetalternativ som vi debatterade för bara ett par månader sedan faktiskt lagt in finansierade förslag till förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen. Det är lite svårt att smälta att Hans Backman ändå i någon mening tycker att det mesta är positivt och att de här försämringarna i a-kassan på något sätt har varit värda att genomföra med tanke på hur mycket positivt som har hänt på arbetsmarknaden. Det är lite svårt att se med tanke på att arbetslösheten har stigit från 6,6 procent till 8 procent sedan 2006 och antalet långtidsarbetslösa har ökat med nästan 100 000 personer under Hans Backmans partikamraters regeringstid. Dessutom har antalet långtidsarbetslösa, alltså de som har varit arbetslösa i mer än två år, fördubblats bara sedan 2010. Sysselsättningsgraden har sjunkit från 66 1⁄2 procent till 65,4 procent, och ungdomsarbetslösheten har ökat från 20 till 24 procent. Det finns ju inte en siffra som pekar åt rätt håll! Samtidigt hävdar Hans Backman i likhet med övriga Alliansen att de här försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen ändå har bidragit till att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Jag har väldigt svårt att se hur det går ihop. Jag vill gärna upprepa frågan som Patrik Björck ställde om obligatoriet. Och hur ska det kunna ske utan några ökade kostnader? Det går inte att få ihop det!
Fru talman! Nu har inte vi i Folkpartiet sagt att det här inte skulle medföra ökade kostnader, men vi måste i så fall ha de kostnaderna finansierade så att vi vet varifrån vi ska ta pengarna. En viktig del i att göra en a-kassa obligatorisk är det som jag tidigare sade i debatten med Patrik Björck att alla faktiskt är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Alla som jobbar lägger in pengar till den, och då tycker jag också att det är rimligt att alla har rätt att få ut en ersättning från denna försäkring, som man själv är med och finansierar när man arbetar, om man blir arbetslös. Det tycker jag är en viktig rättviseprincip. Sedan måste man som sagt titta på arbetsmarknadspolitiken som en helhet, och förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är en del av de förändringar och reformer som vi i allianspartierna och regeringen har gjort. En sak som nu har blivit accepterad av stora delar av oppositionen är att vi har infört den här förändringen av försäkringen i så måtto att man har en nedtrappning i ersättningsnivån över tid. Det gäller inte Vänsterpartiet, men en annan del av oppositionen har accepterat detta. Sådana saker har uppenbarligen ökat sökaktiviteten och medfört att rörligheten i viss mån kan öka på arbetsmarknaden. Det är en positiv del. Vi i Folkpartiet har sett att det kan finnas skäl att diskutera en annan nivå på ersättningen i a-kassan, och det är det som Josefin Brink är ute efter, nämligen att man vill ha en högre nivå inom arbetslöshetsförsäkringen. Det är någonting som vi i Folkpartiet har tagit ställning för, men det är precis som när ni i Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet stödde den socialdemokratiska regeringen att man måste diskutera med dem man styr landet med innan man kan få gehör för alla sina åsikter. Det är så det fungerar när man har ett samarbete.

Fru talman! Frågan jag ska ställa nu är kanske lite udda i sammanhanget, men den hänger ihop med arbetslöshetsförsäkringen som har försämrats. Ordet utanförskap hör jag, uppe i Norrland, er i Alliansen använda ofta. Min enkla fråga är: Varför vill Alliansen stigmatisera dem som är arbetslösa? I min värld är det helt fel ingång för att se människan och dennas möjligheter att lösa sin arbetslöshetssituation. I genomsnitt byter man jobb tre gånger i sitt liv, har jag hört. Troligtvis är det ännu fler gånger i dag. Varför vill Alliansen stigmatisera dem som är arbetslösa? Det är alltså min enkla fråga.
Fru talman! Tack för frågan, Ann-Louise Hansson! Det skulle vara mig, Folkpartiet och Alliansen främmande att stigmatisera den som är arbetslös. Vi är väldigt tydliga med att säga att vi inte tror att någon egentligen vill vara utan ett arbete. Ett arbete för med sig så mycket positivt. Man får en social samhörighet. Man får sin ekonomi tryggad på ett helt annat sätt. Oavsett vilken ersättningsnivå man har på försäkringar som sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ger ett jobb ändå en större trygghet. Vi tror däremot att utveckling för en människa ofta sker när man får möjlighet att gå en utbildning och sedan få ett jobb. Utifrån det har man också en stor möjlighet att med gott självförtroende ta sig framåt i livet. Jag tror att det är mycket olyckligt att ungdomar lämnar skolan och sedan blir långtidsarbetslösa. Det är skadligt för självförtroendet. Att som ungdom känna sig behövd är viktigt. Den första känslan av att vara riktigt behövd kan för många ungdomar vara just att få sitt första jobb, att någon efterfrågar att man är på plats varje dag, att man får beröm, att man får visa att man är en värdefull del i vårt samhälle. Det skulle vara mig främmande att på något sätt stigmatisera någon som är arbetslös. Arbetslöshet är något som ingen vill råka ut för.
Fru talman! Jag tackar för svaret och håller förstås med om allt vad Hans Backman nu sade. När det gäller ordet utanförskap tycker jag dock fortfarande att ni borde ha hittat på något bättre, Hans Backman.
Fru talman! Det finns många sätt att benämna saker och ting på. Det viktiga är att vi tillsammans arbetar för att ge förutsättningar för så många som möjligt att få en utbildning och möjlighet att komma i arbete. Jag anser att bland annat lärlingsutbildningarna är en väg som vi kan hoppas på, tro på och arbeta med, inte minst med tanke på de signaler som kommer från näringslivet. Man har behov av personer som har en viss yrkeserfarenhet. Det kan man som arbetsgivare ge genom att någon först är lärling på arbetsplatsen och sedan i många fall efter lärlingsperioden kan bli heltidsanställd. Vi får jobba vidare för att så många som möjligt ska kunna komma i arbete.

Fru talman! Jag reagerade på att Hans Backman sade att den föregående politiken inte fungerade på arbetsmarknadsområdet. Jag tycker mig se samma sak med den nuvarande politiken. Inget av de båda blockens arbetsmarknadspolitik fungerar i praktiken. Det kan vi se inte minst genom att titta på sysselsättningsgraden under de senaste två decennierna. Det är faktiskt avgörande för hur många som i förhållande till arbetskraften är anställda eller har någon form av sysselsättning. Vi kan klart och tydligt se att inte heller den nuvarande regeringen har lyckats komma till rätta med problemet, vilket Hans Backman fått höra av företrädarna för det rödgröna blocket. Det talas om 200 000 nya jobb. Om man sätter det i relation till tillväxten av utbudet på arbetskraft ser siffrorna inte längre lika trevliga ut. Det viktiga när det gäller arbetslösheten och arbetsmarknadspolitiken borde vara att se till att fler människor i förhållande till arbetskraften fick ett arbete att gå till. Här har regeringen misslyckats, och jag skulle vilja att man erkände det. Regeringen skriver i sina budgetpropositioner att man inte anser sig kunna komma till rätta med problemet sett till sysselsättningsgraden. Däremot gör man det sett till antalet sysselsatta eftersom det ökar genom att befolkningen ökar, framför allt för att vi har en stor nettoinvandring. Jag undrar även hur Hans Backman ser på a-kassan, hur det ökar utbudet av arbetskraft, vilket det ju gör. Hur ställer man det i relation till förmågan att anställa? Det viktiga i samhället måste väl vara att människor blir anställbara? Hur ska man lyckas med det?
Fru talman! Låt mig börja med arbetsmarknadspolitiken. I stora delar har den lyckats. Vi måste trots allt ta med i beräkningen att vi genomlevt en internationell finanskris. När vi tittar på länderna ute i Europa ser vi att de i många fall har ett betydligt tuffare läge än vi i Sverige. I Grekland talas det om lönesänkningar för att kunna lösa de ekonomiska problemen. I Sverige kan vi genomföra reformer för att skapa just anställbarhet. Det är viktigt att satsa på bland annat grundskolan och gymnasieskolan. Det har under ett antal decennier inte fungerat bra i skolans värld. Alltför många elever har lämnat skolan utan kompletta betyg, vilket gör det svårt att bli anställbar. Därför gör vi nu satsningar på att från grunden reformera skolan så att eleverna får en bra och stabil utbildning och kan lämna skolan med fullständiga betyg. Vi satsar också på att stötta dem som lämnat skolan utan fullständiga betyg genom att de exempelvis via folkhögskolestudier får möjlighet att komplettera betygen och få gymnasiekompetens. Så arbetar man för att göra människor anställbara. Sverige står sig väl i Europa. Tittar vi på arbetslösheten i stort ser vi att vi med europeiska mått mätt ligger på en relativt låg nivå. Med svenska mått mätt ligger vi dock relativt högt. Att arbetslösheten över lag är så pass hög beror på att vi i ekonomiskt hänseende genomlevt en mycket svår tid i Europa och världen.
Fru talman! Hans Backman hänvisar till finanskrisen och att det varit ett tuffare läge för de andra länderna. Låt oss i stället titta på Norge. Norge har problem med att hitta arbetskraft, både i generella termer och i form av kompetent arbetskraft. Det är därför många svenskar av Arbetsförmedlingen uppmanas att flytta till Norge för att arbeta. Hur kommer det sig att Norge lyckats jämfört med Sverige? Det sägs att för att lyckas sänka arbetslösheten i Sverige måste vi pressa tillbaka ersättningsnivåerna och försämra villkoren för de arbetslösa, piska dem till att söka arbeten som egentligen inte ens finns. I Norge har man väsentligt högre ersättningsnivåer och ändå brist på arbetskraft. Det verkar lite konstigt att Norge har brist på arbetskraft samtidigt som de har höga ersättningsnivåer och regeringen i Sverige säger att man genom att sänka ersättningsnivåerna ökar utbudet av arbetskraft, att fler människor söker arbete och att man därmed pressar tillbaka arbetslösheten. För mig är det ett ologiskt resonemang, och jag förstår faktiskt inte hur regeringen tänker. Jag vet inte om regeringen menar allvar med det man säger eller om det finns ideologiska skäl bakom. Jag tippar att det är det senare. Jag vore glad om jag fick höra att det inte förhåller sig på det sättet, utan att man har en genuin vilja att ge människor möjlighet till arbete. Om den viljan finns undrar jag varför man i så fall hela tiden fyller på utanförskapet med en öppen och närmast fri arbetskraftsinvandring. Varför fortsätter man med den misslyckade asyl och anhöriginvandringen?
Fru talman! När det gäller att öka utbudet av arbetstillfällen har vi ett antal olika åtgärder vi kan vidta. Vi har gjort ett antal reformer inom arbetsmarknadspolitiken som till delar varit lyckade. Vi har genomfört nystartsjobben som nu är uppe i ca 50 000. Vi har genomfört en förändring som gjort det billigare att anställa ungdomar, vilket gett ca 40 000 nya jobb. Men vi har ett stort arbete att göra när det gäller företagarnas villkor. Där är regeringen nu inne på att exempelvis förbättra tillgången på riskkapital så att man som företagare med en affärsidé som bär kan få möjlighet att växa och på så sätt kunna anställa fler. Där finns en utvecklingspotential som jag tror kommer att göra att det bli fler arbetstillfällen. Det är också viktigt att satsa resurser på forskningen, vilket regeringen förstås vill göra. Forskning skapar nya idéer som kan leda till affärsidéer som i sin tur skapar arbetstillfällen. Man måste därför se politiken i dess helhet. När det gäller arbetskraftsinvandringen vet vi alla att vi har en befolkningsstruktur som i många delar av landet kommer att leda till brist på arbetskraft inom exempelvis äldreomsorgen. Vi behöver således ge möjlighet till alla som nu bor i Sverige att få ett arbete, men vi kommer också att ha behov av att människor flyttar till Sverige. Dessutom är många som kommer hit kreativa och skapar egna företag. Bara i Gävleborg finns ett antal tusen personer anställda av företagare, entreprenörer, som kommit från andra länder. Vi måste arbeta med en kombination av åtgärder för att öka antalet arbetstillfällen i Sverige.

Fru talman! Att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring är en av grundpelarna för försäkringen som låg till grund för de förändringar Alliansen genomförde när vi kom till makten 2006. Den ska inte vara en varaktig försörjning. Det finns inte något parti som säger sig vilja ha en varaktig försörjning, men det var ändå verklighet när vi tog över 2006. Många av de återställare som oppositionen föreslår leder tillbaka till en försäkring som mer lutar åt försörjning än en omställningsförsäkring. De vitt skilda utgångspunkterna i synen på försäkringen kan delvis - inte helt - förklara den bild som målas upp av oppositionen. Vi har helt olika bilder av vad försäkringen ska vara. När det gäller obligatoriet har vi i Centerpartiet uppfattningen att det vore värdefullt att försäkringen omfattar alla på arbetsmarknaden. Reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen har syftat till att bidra till en varaktigt högre sysselsättning genom att öka sökaktiviteten och därmed öka chansen till jobb. Den är en del av en helhet med många flera olika komponenter som har diskuterats tidigare i kväll, till exempel jobbskatteavdraget, sänkta arbetsgivaravgifter, RUT och ROT-avdrag. Reformeringen har skett med insikt om de negativa konsekvenser som arbetslöshet har för den enskilde och för samhället. I dag är Alliansen överens, men det finns också olika idéer som bollas mellan de fyra allianspartierna. Jag kan lova att vi när budgetdiskussionerna närmar sig kommer att ha täta överläggningar i frågorna, och jag är helt övertygad om att vi kommer att komma överens i höst. Vi i Centerpartiet anser att som a-kassan i dag är utformad har incitamenten för att söka jobb stärkts. Vi vill gärna stärka de incitamenten ytterligare. Det skulle vi kunna göra genom att höja nivån på a-kassan under de första månaderna av arbetslösheten följt av en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna. Detta ska självklart vara kopplat till snabbare stödjande insatser än vad som i dag är fallet. Med hjälp av en kraftigare avtrappning är det också möjligt att höja a-kassan inledningsvis utan att det omöjliggör andra satsningar. Det vore också bra att få till en indexering av a-kassans tak. För att människor ska känna trygghet på arbetsmarknaden är den ekonomiska situationen vid arbetslöshet viktig. A-kassan ska vara en stark omställningsförsäkring som både uppmuntrar till rörlighet och säkrar tryggheten. För Centerpartiet är arbetslöshetsförsäkringen en viktig del i en flexibel arbetsmarknadsmodell. I kombination med en reformerad arbetsrätt som lägger fokus på kompetens i stället för anställningsår och på en förbättrad arbetsmarknadspolitik, kan den bidra till att ännu fler människor kommer ut i arbete. När jag säger ännu fler är det ännu fler än vad som redan nu är fallet. Det finns olika siffror som slängs runt i debatten. Fler i arbete är det nu jämfört med hösten 2006. Enligt SCB:s tabeller är det 212 800 fler sysselsatta i dag. Om vi säsongsrensar den statistiken är skillnaden 185 800 fler. Jämför vi enskilda kvartal och tittar på det fjärde kvartalet 2006 och det fjärde kvartalet 2011 blir det 175 700 fler. Men samtidigt har det också skett en befolkningsökning, och det är fler som står till arbetsmarknadens förfogande i stället för att sjukpensioneras. Även om det växt fram fler nya jobb har de inte växt i samma takt. Nej, det är sant. Men med alternativet med S, V, MP vid makten hade befolkningsökningen troligtvis varit densamma. Och färre hade stått till arbetsmarknadens förfogande. Men de 175 700 nya jobben hade varit betydligt färre med den alternativa politiken. När det gäller Sverigedemokraternas syn på arbetsmarknaden kan jag konstatera att en dynamik med öppna gränser innebär en möjlighet för fler att komma hit till Sverige och arbeta, vara med och bidra, skapa en efterfrågan och är en förutsättning för betydligt fler i arbete. Det är en tilltro till en dynamik på arbetsmarknaden som Sverigedemokraterna uppenbarligen inte delar. De tror att om gränserna stängs kommer allt att lösa sig, och de ser inte de andra bekymren som finns på arbetsmarknaden. De ser inte möjligheterna med en öppen och fri arbetskraftsinvandring. Fru talman! I detta ärende behandlar vi motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden hösten 2011. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Partiledare har gått och kommit i flera av våra partier. Men partierna och debatten består. I går skrev Stefan Löfven och Magdalena Andersson på DN Debatt att människor har ansvar för att bli anställbara, vilket man också självkritiskt medger att man varit dålig med. Det var ju med viss nyfikenhet som jag gick till debatten här i dag. Skulle detta förnyade omtag märkas i talarstolen? Skulle det bli en ny anrättning här i kammaren eller var det samma gamla pyttipanna av gamla skåprester som S förlorat val på förut som skulle presenteras här i dag? Jag kan bara konstatera att vänsterretoriken har flödat från Patrik Björck i talarstolen lika ymnigt som mittemellanretoriken flödade på DN Debatt i går. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Här får man höra en del spännande förslag från de olika allianspartierna. Man är uppenbarligen inte alls så enig om arbetslöshetsförsäkringen som det framstår i betänkandet. Där framstår det som att allt är väl, och det enda som ska förändras är att göra försäkringen obligatorisk. Annika Qarlsson säger nu att Centerpartiet vill höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Det är naturligtvis välkommet, även om nästa steg att kraftigt sänka ersättningen efter en kort period inte är något som vi instämmer i. Det är lite intressant att Centerpartiet vill höja a-kasseersättningen samtidigt som Centerpartiet de senaste veckorna har gått ut stenhårt och drivit att man ska sänka lönerna för dem som är arbetslösa med 20-25 procent. Då inställer sig frågan om det är Centerpartiets sätt att återupprätta den inkomstrelaterade ersättningen, det vill säga genom att sänka lönerna och höja taket hitta något slags balanspunkt där man kanske når ett mål om att 80 procent faktiskt får 80 procent av sin lön från a-kassan. Det sker genom att lönen från början är så låg. Ja, jag vet inte. Hur som helst! Annika Qarlsson upprepar att ett obligatorium ska lösa problemet med att så många inte får ersättning. Jag vill då ställa den fråga som ingen av de tidigare alliansdebattörerna har kunnat besvara. Om man inte samtidigt förändrar kvalifikationsvillkoren så att fler människor faktiskt kommer in i försäkringen, hur ska ett obligatorium förbättra möjligheten för människor att få arbetslöshetsersättning?
Fru talman! Det var många frågor. Vi är beredda att se över om det finns möjlighet att höja taken inledningsvis, och vi är beredda att sänka dem. Nu står Josefin Brink och höjer på ögonbrynen. Det är spännande att debattera med Josefin Brink, men hon är inte speciellt neutral i talarstolen. Vi pratar om att höja taken, men vi pratar också om att i snabbare takt sänka ersättningsnivåerna. Därigenom hålls samma ram för a-kassan. Den här delen är viktig för att öka incitamenten. Sedan var det frågan om att sänka lönerna. Det skulle vara orsaken att man sedan kommer in i a-kassan. Vi har pratat om ingångslönerna. Det handlar om dem som inte har någon ersättning, som inte är kvalificerade för a-kassan i dag, som inte får in en fot på arbetsmarknaden. Det är den gruppen som vi har diskuterat. Ingångslön är något som man har under en kort tid. Studier har visat att när man får in en fot på arbetsmarknaden har man tio år senare bevisligen betydligt högre lön. Man får en högre livslön om man kommer in tidigare på arbetsmarknaden. Jag har inte hört något svar på hur man ser på frågan om livslön och möjligheten att faktiskt komma in på arbetsmarknaden. Men det är kanske så att Josefin Brink hellre ser att man går arbetslös än att man får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Det är sant att obligatoriet inte löser alla bekymmer på arbetsmarknaden. Nej, alla kommer fortfarande inte att få a-kassa i och med att vi inför ett obligatorium. Däremot kommer fler att omfattas. Fler kommer att få del av försäkringen. Många väljer i dag att inte gå med, dels för att de känner sig trygga på arbetsmarknaden och inte tror sig bli arbetslösa, dels för att många ungdomar väljer att inte gå med eftersom det innebär att söka medlemskap någonstans. Det blir ett för stort steg som gör att de väljer att inte söka.
Fru talman! Nej, det är alldeles riktigt, Annika Qarlsson, att jag inte är neutral i talarstolen. Jag representerar Vänsterpartiet och Vänsterpartiets politik och åsikter. Annika Qarlsson erkänner nu: Nej, ett obligatorium kommer inte att innebära att alla får a-kassa. Det låter sig sägas. Och det är ju bra att det är någon som åtminstone säger detta, att det här är inte lösningen på problemet att 70 procent av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i dag över huvud taget inte får någon arbetslöshetsförsäkring och att bara 3-4 procent får en inkomstrelaterad ersättning i dag. Det är bra att Annika Qarlsson erkänner detta. Det går att göra uppskattningar av om man inte förändrar arbetsvillkoret, vilket står mycket tydligt i betänkandet att man inte vill göra. I dag är det ungefär 36 000 personer som får ersättning från grundförsäkringen. Det är de personer som inte är medlemmar i en a-kassa men som för närvarande lever upp till arbetsvillkoret. Det är denna lilla grupp som med ett obligatorium eventuellt skulle kunna få en inkomstrelaterad ersättning. Det innebär alltså ingen förändring för majoriteten av de 200 000 arbetslösa som inte har någon ersättning alls i dag. Det innebär inte heller några garantier för de 1,1 miljoner som står utanför arbetslöshetsförsäkringen i dag att de kommer att få någon ersättning den dag de blir arbetslösa, givet att de inte klarar arbetsvillkoret. Eftersom det i direktiven till den utredning som pågår klart och tydligt står att man inte ska ta bort systemet med differentierade avgifter och att man ska ta ut en avgift av alla individer på ett eller annat sätt innebär det någon typ av graderad obligatorisk beskattning eller avgift som alla ska betala in. Men det är en löjligt liten andel av dem som i dag står utanför försäkringen som skulle kunna få en ersättning. Vad är rimligheten i det, Annika Qarlsson?
Fru talman! Det var ett intressant ställningstagande från Vänsterpartiet. Det jag hänvisade till var sättet att agera i talarstolen, inte att vi har olika uppfattning - det kan det inte råda någon som helst tvekan om. Däremot hur man agerar mot varandra i talarstolen, ofta benämnt härskarteknik, är någonting som jag många gånger har reagerat på. Jag visste inte att det var en del av Vänsterpartiets politik. När det gäller obligatoriet och arbetsvillkor finns det möjligtvis bara ett parti i den här kammaren som har varit i närheten av att inte ställa arbetsvillkor, och det är Miljöpartiet när man pratar om medborgarlön. I övrigt finns det hos alla partier ett krav på någon form av arbetsvillkor för att kvalificera in i försäkringen. Det kommer självklart att gälla även för obligatoriet. När det gäller att se över arbetsvillkor och alla andra villkor som Josefin beskrev sist är det också det som utredningen har att se över. Det har jag inga svar på här i dag. Även om det är många av de sakerna som sedan kommer att komma fram, som utredningen kanske inte har fått på plats, tror jag att det kommer att fortsätta att vara diskussioner som gör att man ser över de sakerna. Många står utanför försäkringen i dag men skulle ha möjlighet att få rätt till försäkring. De är inte inne i grundförsäkringen, för de står helt utanför och väljer att stå utanför därför att de inte vill anmäla sig och finnas med i registren. Det finns många olika grupper som står utanför men också de som i dag väljer att stå utanför då man bedömer att det är liten risk för att bli arbetslös. De skulle också finnas med i systemet och vara en del av den gemensamma finansieringen av det hela.

Fru talman! Det är spännande med arbetsmarknadspolitik, Annika Qarlsson och Centerpartiet, och det ska bli roligt att följa det här framöver. Rösta på Centern så sänker vi din lön! Det kommer att sitta fint i valrörelsen. Avskaffar vi anställningsskyddet också kommer det att bli riktigt lajbans. Jag kostade på mig ett lite raljerande tonfall inledningsvis, och jag ska nu övergå till att berömma Annika Qarlsson. Hon har faktiskt läst betänkandet, och det tycker jag är bra. Och Annika Qarlsson har svarat på den fråga som jag har ställt till hennes kolleger förut, hur man har tänkt sig det här, hur teorin ser ut för att en försämrad arbetslöshetsförsäkring ska skapa fler jobb. Då säger Annika Qarlsson så här, precis som det står i betänkandet: öka sökaktiviteten och stärka incitamenten. Det är teorin bakom den försämrade arbetslöshetsförsäkringen. Då blir min fråga, eftersom vi nu kan gå vidare i den här diskussionen: Tycker Annika Qarlsson att det här har lyckats när arbetslösheten ökar, när långtidsarbetslösheten biter sig fast, när ungdomsarbetslösheten ökar? Har den ökade sökaktiviteten och de stärkta incitamenten lyckats? Är det Annika Qarlssons bild? Det är min första fråga.

Fru talman! Ja, man skulle kunna vända på Patrik Björcks inledning och säga: Rösta på Centerpartiet så får du jobb! Rösta på Centerpartiet så får du fler jobb! Rösta på Centerpartiet så kommer du att få en högre livslön än vad du får med alternativet Socialdemokraterna! Det är det som någonstans hänger ihop med alla de förslag som vi diskuterar och debatterar. Det handlar om att se till att få en mer dynamisk arbetsmarknad. Patrik Björck har varit ute efter balansen. Jag tror aldrig att det går att hitta en exakt balans, utan jag tror att det gäller att hela tiden vara öppen och fundera på vad som händer och sker. Arbetslöshetsförsäkringen är en del, om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur och hur det förändras inom olika branscher. Jag kan bara se den förändring som sker i mina hemtrakter i Västsverige med Saab, där folk söker sig vidare och där det finns grupper som har möjlighet att ta sig vidare på arbetsmarknaden. Men det finns också en grupp som kommer att ha svårare att ta sig vidare. Den typ av strukturförändring som det då blir lokalt kommer det att krävas att vi hela tiden ser över. Det går aldrig att säga att det finns en exakt punkt som är helt rätt. När det gäller långtidsarbetslösheten kan vi bara konstatera att vi har haft ett strukturellt problem under lång tid, och vi har kommit åt vissa delar. Men vi är inte helt nöjda med läget, utan vi ser att det finns fortsatta bekymmer. Då måste vi jobba vidare och fundera på hur vi ska komma åt det. När det gäller att ungdomsarbetslösheten skulle öka tror jag inte att siffran stämmer, däremot att den är fortsatt hög. Där kan vi se att vi behöver fortsatt jobba med många olika saker. Jag tror att det gäller att se att det behövs en palett av olika åtgärder för att vi ska komma åt det här. Men en sak är i alla fall säker. Det som har hänt under de här regeringsåren är att det har blivit 175 500 fler jobb. Många olika saker har ändrats, och många saker sker, men det här är en strukturell skillnad som ändå går i rätt riktning och som hade uteblivit med en alternativ politik.
Fru talman! Jag ska bita mig fast lite grann vid min fråga. Annika Qarlsson gjorde ett försök att besvara frågan om teorin, och det var idén om ökad sökaktivitet. Det bygger ju på att om man gör arbetslöshetsförsäkringen tillräckligt dålig ska folk välja att arbeta i stället för att vara arbetslösa. Det har Annika Qarlsson nu svarat på, och det är det som är bakgrunden till detta. Men det har visat sig att det inte fungerar. Drar Annika Qarlsson några som helst slutsatser av det enkla faktum att arbetslösheten ökar, att långtidsarbetslösheten ökar, att andelen som har varit arbetslösa väldigt lång tid ökar dramatiskt med Annika Qarlssons politik? Uppenbarligen väljer folk då att inte arbeta. Eller kan det vara så, som till exempel Svenskt Näringsliv säger, att valet inte existerar därför att man inte får anställning? Annika Qarlssons politik har inte bara trappat av a-kassan utan också dragit undan arbetsmarknadsutbildning, dragit undan vuxenutbildning, dragit undan alla möjligheter för folk som har en utbildning som inte efterfrågas eller en erfarenhet som inte efterfrågas att skaffa sig de jobb som finns. Drar Annika Qarlsson några som helst slutsatser av att verkligheten är den att arbetslösheten ökar och att folk inte kan välja de här jobben? Hela politiken går ju ut på att man ska välja att arbeta i stället för att vara arbetslös. Om inte det valet existerar, är det då ett problem, Annika Qarlsson?
Fru talman! När det gäller arbetsmarknadsfrågorna och om teorierna har hållit i praktiken eller inte är det inte så att det är enbart den saken som spelar roll. Konjunkturläget är också något som spelar roll, oavsett om det är en socialdemokratisk regering eller en alliansregering - även om man som opposition, antingen det är en alliansopposition eller en socialdemokratisk opposition, gärna bortser från det. Det är klart att konjunkturläget påverkar arbetslöshetssiffrorna oberoende av allt det andra. Men jag kan konstatera att från det att vi tog över 2006 fram till 2011 har vi 175 500 nya jobb. Till viss del fungerar det alltså. Är jag då nöjd? Nej. En av de saker som Svenskt Näringsliv visade förra veckan men som också har kommit fram tidigare pekar på att företagen har svårt att rekrytera men också att de som står till arbetsmarknadens förfogande har svårt att hitta in på arbetsmarknaden, att få tag på rätt arbetsgivare. Där behöver vi göra mer. Jag skulle gärna se att det fanns fler aktörer. Vi är inte riktigt överens om det, men diskussionen pågår. Det är en oerhört viktig förutsättning för att sedan komma vidare. Det är intressant att Patrik Björck inte vid något tillfälle lämnade besked om den nya inriktning som det ändå gavs sken av på DN Debatt i går. Lite intressant och lite spännande var det när jag gick hit i dag, för jag hade trott att det skulle komma någon form av omtag, nytag eller inriktning beträffande vart Socialdemokraterna är på väg i de här frågorna - eller om man fortfarande står kvar vid samma pyttipanna som man tidigare har prövat och som jag kan konstatera - fast vi kanske inte är överens om det - inte har lyckats.

Fru talman! Annika Qarlsson nämnde i början av sitt anförande varaktig försörjning. Måhända finns det de som är arbetslösa och ser sin arbetslöshetsersättning som något slags varaktig försörjning. Men som det ser ut i dag har man försämrat för alla. Alla ska ha det sämre - även de som vill arbeta. Jag tänker så här: Jag är lärare, och kollektiv bestraffning försöker vi avhålla oss från i skolan. Varför försöker man inte i stället ta tag i problemet, om man nu tycker att det finns människor där man anser "Du kan gå ut och ta ett arbete - det går inte att sitta hemma och leva på arbetslöshetsunderstöd"?
Fru talman! Välkommen till arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadsutskottets debatter, Ann-Louise Hansson! Det är väldigt roligt att ha dig med här. När det gäller varaktig försörjning hade vi före 2006 ett system där det fanns människor som under lång tid hade just a-kassa som en varaktig försörjning. Man fick förnyade perioder. Man var inne i kortare åtgärder för att sedan få ytterligare en förnyad period. Det vi har gjort är att förändra reglerna så att det ska vara en tydligare omställningsförsäkring. Till det har vi kopplat insatser och stöd, åtgärder som ska göra att man får möjlighet att komma i arbete. Den typen av försäkringar - oavsett om vi pratar om arbetslöshetsförsäkringar eller sjukförsäkringen - är generella system och ska fortsätta att vara generella system. Jag tror att det är väldigt svårt att gå in och säga åt någon: Du kan få lite annan a-kassa än en annan, för den personen har inte sökt så många jobb. Jag tror att den typen av system måste fortsätta att vara generella. När man sedan däremot kommer till ekonomiskt bistånd, som är det som följer upp efteråt, är det individuell prövning som gäller, och det tycker jag är viktigt att det fortsätter. När det gäller a-kassan och sjukförsäkringen tycker jag att det finns en poäng i att det är generella system med generella regler som gäller lika för alla.
Fru talman! Det är klart att systemet ska vara generellt - jag kanske var lite otydlig. Jag tänkte bara att man på något vis borde bli bättre på att fånga upp de människor som är arbetslösa, kort och gott.
Fru talman! Det kan jag instämma i. Jag kan se att det är en del av utmaningen. Det gäller när Arbetsförmedlingen möter de här personerna men också de insatser och åtgärder som görs runt omkring, där man får möjlighet och tillgång till coacher eller andra typer av åtgärder. Jag tror att det är oerhört viktigt att fånga upp människorna i systemet för att det ska bli bra.

Fru talman! Annika Qarlsson sade några saker i sitt anförande som jag skulle vilja bemöta. Hon nämnde bland annat att syftet med att slå sönder a-kassan är att öka sökbarheten för de arbetslösa. Det får mig att fundera på vad man menar med det. I dag har vi ett läge där drygt 700 000 människor är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Behöver man då öka sökbarheten för dem som befinner sig i arbetslöshet och utanförskap? Annika Qarlsson sade också att man har en ambition att införa en stark arbetslöshetsersättning. Men på vilket sätt är en arbetslöshetsersättning stark som slår undan benen på människor bara därför att de blir tillfälligt arbetslösa? Vore det inte bättre att ge de människor som tillfälligt blir arbetslösa en möjlighet och en chans att söka de arbeten som de är kvalificerade och utbildade för? Annika Qarlsson säger också att Sverigedemokraterna har som ambition att stänga gränserna och på så vis komma till rätta med de problem som vi har på arbetsmarknaden. Det stämmer inte. Det är ett ohederligt sätt att argumentera på. Jag förstår egentligen inte varför man lägger sig på den nivån här i Sveriges riksdag. Här borde man kunna anta att en mer hyfsad nivå var på sin plats, men det är det uppenbarligen inte. Det vi vill göra är att återgå till det arbetsmarknadssystem som vi hade innan Alliansen träffade sin överenskommelse med Miljöpartiet, det vill säga en behovsanpassad arbetskraftsinvandring och en tillfällig arbetskraftsinvandring när behovet inte går att tillfredsställa inom Sveriges gränser.
Fru talman! När det gäller att slå sönder a-kassan är det Johnny Skalins ordval. Jag tycker inte att vi har slagit sönder a-kassan. Däremot har vi gjort förändringar som innebär att vi gör en omställningsförsäkring i stället för att det gäller som en varaktig försäkring. Det var i ett historiskt perspektiv jag beskrev det. När jag pratade om att jag vill se att a-kassan ska stärkas ytterligare kan jag säga: Då skulle jag gärna vilja se att vi inledningsvis ökade nivån men sedan hade en snabbare avtrappning, vilket gör att när man inledningsvis blir av med jobbet finns det en stark försäkring men också incitament för att snabbt söka sig ut aktivt. Det Johnny Skalin beskriver är någon form av yrkesförsäkring. Men det har vi inte i Sverige. Det finns egentligen inget parti som driver den frågan. Däremot kan man ibland få uppfattningen att vi ska gå åt det hållet. Men det skulle jag se som väldigt konstigt, ett väldigt konservativt system som inte skulle gynna rörligheten på arbetsmarknaden. Ett ohederligt sätt att argumentera, sade Johnny Skalin. Ja, det kanske den tycker som inte håller med mig. Men när det gäller att stänga gränserna för arbetskraftsinvandring - att i stället för att få komma hit med jobb på fickan och bli en del av det svenska samhället få komma hit som gästarbetare i ett gästarbetarsystem och hela tiden vara beroende av eventuella arbetsgivares välvilja - tycker jag att det skulle vara ett oerhört allvarligt steg i fel riktning. Det Sverigedemokraterna dessutom vill - förutom arbetskraftsinvandringen - är att se till att färre människor kommer hit och söker asyl. Det är också en del av helheten när det gäller att stänga gränserna, som jag uppfattar att Sverigedemokraterna har stått för. Men Johnny Skalin har kanske, tillsammans med sina kamrater i Sverigedemokraterna, ändrat uppfattning.
Fru talman! Sanningen är den att vi aldrig har stått för att stänga gränserna. Det är aldrig något vi har sagt från mitt parti. Det vi hela tiden har sagt är att vi vill begränsa invandringen till en nivå som vi klarar av att hantera på ett korrekt och välfungerande sätt i samhället, så att de människor som kommer hit också får en möjlighet att på ett effektivt sätt komma in i samhället. Så ser det inte ut i dag. Det är bland annat därför vi har ett stort utanförskap. Det är en del av förklaringen. Det hänger också ihop med att många av de invandrare som kommer hit i stort sett saknar förutsättningar att komma in i det svenska samhället. Det gäller framför allt de människor som saknar språkkunskaper, vilket givetvis är ett stort problem när man kommer som invandrare. Men det är inte enbart det, utan man saknar också till stor del den utbildning som krävs för att ta ett arbete. Som jag har sagt tidigare har vi en situation på arbetsmarknaden i dag där nio av tio nyutlysta jobb har krav på utbildning. Här har regeringen ett stort arbete att ta itu med för att komma till rätta med problemet, men för att kunna göra det kan man inte hela tiden fortsätta att fylla på arbetskraften med fler människor som behöver en anställning. Man måste se till den arbetskraft som man har här i dag. Det är vår grundsyn. Det innebär inte att vi ska stänga gränserna. Däremot ska vi reglera invandringen till en nivå som vi klarar att hantera och vad gäller asyl och anhöriginvandring prioritera de människor som verkligen har ett behov av att komma till landet. Regeringens svar för att komma till rätta med dessa problem är nystartszoner, det vill säga att sänka skatten i vissa utsatta områden för att flytta arbeten från en plats till en annan plats. Det är instegsjobb och nystartsjobb. Men var finns de riktiga arbetena, och varför behövs de här åtgärderna? Var ärliga och säg rakt ut att de här åtgärderna behövs för att de här människorna inte är anställbara. Där har vi problemet. Sätt in resurserna på dem som behöver dem, och begränsa invandringen, så att vi får en möjlighet att komma till rätta med situationen.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det Johnny Skalin just sade var: Stäng gränserna! Han skriver om det och säger att det ska vara begränsad invandring och att vi inte ska ge skydd till människor som inte har asylskäl. Jamen det är ju så vår asylpolitik ser ut! Asylskälen prövas, och de som har skäl får också stanna här. Det vi utöver detta har gjort är att öppna för arbetskraftsinvandring. Det handlar om möjligheten att komma till Sverige och vara en del av Sverige - att vara med och bidra. Johnny Skalin beskriver det som att de som saknar förutsättningar, språkkunskaper eller den utbildning som krävs ska stå vid gränsen och få beskedet: Sorry, vännen, hit till Sverige är du faktiskt inte välkommen! Det Johnny Skalin beskrev här i kammaren är för mig att stänga gränserna. När det gäller arbetsmarknaden kan man bara konstatera att det finns lite olika syn på - eller rättare sagt att man tror eller är övertygad om - hur arbetsmarknaden fungerar. Man kan se det som att det finns en dynamik i arbetsmarknaden som handlar om utbud och efterfrågan, där vi skapar förutsättningar för företag att anställa, och vi skapar också möjligheter för människor att söka sig ut i arbete med hjälp och stöd på olika sätt. I den dynamiken skapas jobb som gör att fler människor arbetar, vilket i sin tur ökar antalet arbeten i nästa steg. Det finns alltså en dynamik som gör att det blir jobb. Ett alternativt sätt att se det är att man tror att det går att lösa allting här och nu inom den här ramen utan att släppa loss den dynamiken. Det jag hör från Johnny Skalin är en statisk syn på arbetsmarknaden. Han tror att bara vi stänger gränserna kommer det här att lösa sig. Nystartszoner är också en del av en dynamisk arbetsmarknad där vi skapar förutsättningar och möjligheter för fler att vara med och bidra i det svenska samhället. Det ser jag mycket positivt på.

Fru talman! Det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring mellan två arbeten och att försäkringen ger goda incitament att gå från arbetslöshet till arbete. Varje människas vilja att arbeta måste tas till vara och utanförskapet brytas. Arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomstbortfallsprincipen och utformas för att ge en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. När vi talar om arbetslöshetsförsäkringen och hur den ska utformas handlar det om att finna balansen mellan två punkter. En generöst utformad försäkring kan öka flexibiliteten och göra människor trygga och mer benägna att pröva nya arbeten. Men om försäkringen bara är inriktad på detta minskas drivkrafterna att gå från arbetslöshet till arbete. Kristdemokraterna menar att den tidigare linjen med hög ersättning under lång tid för många riskerade att bli en försörjning under lång tid snarare än ett ekonomiskt stöd under en omställningstid. Jag ska i den här debatten fokusera på tre för Kristdemokraterna viktiga frågor nämligen 1.införandet av en obligatorisk och allmän a-kassa 2.taket i a-kassan 3.ekonomisk kompensation vid för lång väntetid för a-kassa. Många står i dag utanför a-kassan, har vi hört tidigare i debatten. Kristdemokraterna vill ha en obligatorisk och allmän a-kassa. En allmän och obligatorisk a-kassa är en förutsättning för en mer flexibel och trygg arbetsmarknad, där det är naturligt att under livet prova nya arbeten och byta jobb en eller flera gånger. För att människor på den typen av arbetsmarknad ska känna trygghet är en obligatorisk a-kassa viktig. Precis som alla löntagare omfattas av sjukförsäkringen bör också alla löntagare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Enligt statistik som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, presenterade den 6 mars 2012 har arbetslöshetskassornas medlemsantal stigit med ca 90 000 personer mellan september 2008 och januari 2012. Det vore önskvärt om ännu fler förvärvsarbetande som uppfyller arbetsvillkoret var berättigade till en trygg inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Därför är det positivt att en av utgångspunkterna för Socialförsäkringsutredningens arbete är att den framtida arbetslöshetsförsäkringens inkomstrelaterade ekonomiska ersättning ska omfatta alla som förvärvsarbetar och uppfyller arbetsvillkoret. Det har i medierna framkommit att det finns flera partier som är beredda att se över sättet att mäta arbetsvillkoret och om det är ett tillräckligt bra redskap för att kvalificera sig för a-kassa. Förslag har lagts om att mäta inarbetad inkomst snarare än arbetade timmar. Kristdemokraterna är positiva till att pröva det förslaget för att fler ska ha rätt till a-kassa. I dag är det många som arbetar halvtid som inte kvalificerar sig, vilket inte har varit avsikten med de förändringar som gjorts. Eftersom det är inkomsten som försäkras kan det också vara rimligt att det är inkomsten som är kvalifikationen. Jag räknar med att ledamöterna i Socialförsäkringsutredningen fortsätter att arbeta med den frågan. Vi har i debatten hört en diskussion om taket i a-kassan. Kristdemokraterna vill indexuppräkna taket i a-kassan i takt med den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Taket i sjukförsäkringen och socialbidragsnormen räknas upp varje år för att möta prisutvecklingen. Det vore rimligt att göra samma uppräkning av den betydelsefulla omställningsförsäkring som a-kassan är. För att få en bra och tydlig diskussion om var nivån ska ligga behöver vi politiker lägga nivån för a-kassan på ett sätt som står sig långsiktigt för den enskilde. Kristdemokraterna tycker också att en ekonomisk kompensation ska införas för dem som har väntat oacceptabelt lång tid på sin ersättning från a-kassan. Utvecklingen går åt rätt håll. Väntetiden har minskat. Enligt IAF:s årsredovisning för 2011 var medianväntetiden för personer som sökte grundbeloppet nio veckor, vilket är tre veckor kortare än 2010. För personer som sökte inkomstrelaterad ersättning var väntetiden sex veckor - en vecka kortare än 2010. Vi förutsätter att a-kassorna bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete men tycker att det är angeläget med en ekonomisk kompensation för dem som väntat oacceptabelt länge. Slutligen, fru talman, vill jag framhålla att det är bra med en sammanhållen översyn av de allmänna försäkringarna. Det är viktigt för den enskilda medborgaren att försäkringssystemen är förutsägbara och konsekventa och att berörda myndigheter talar samma språk med den enskilda. Vi menar i motsats till Vänsterpartiet att det är bra att ännu mer behandla frågor om exempelvis förändringarnas utformning i samma sammanhang, då det självklart finns viktiga beröringspunkter, och att det exempelvis finns en ambition att skapa ett enhetligt inkomstbegrepp för de olika trygghetssystemen. Med detta ansluter jag mig till mycket av det som har sagts tidigare i debatten av mina allianskolleger och yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets förslag i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8.

Fru talman! Andreas Carlson sade att det finns de som jobbar halvtid och som inte kvalificerar sig för ersättning. Så långt, fru talman, lyssnade jag lugnt och stilla vidare. Men det som kom därefter blev mycket märkligt. Då sade Andreas Carlson så här: Det har aldrig varit avsikten. Nu har vi under fem års tid haft ett regelverk som har gjort att de som jobbar halvtid inte kvalificerar sig för ersättning, och Andreas Carlson säger att det inte har varit avsikten. Fru talman! Jag skulle vilja att Andreas Carlson förklarar avsikten med regelverket kring arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen för mig.
Fru talman! Jag är glad att Patrik Björck ställde den frågan till mig, för det öppnar också en möjlighet för mig att återkomma med en fråga till Patrik Björck här i kammaren i kväll. Kristdemokraternas avsikt har inte varit att de grupper i samhället som exempelvis arbetar halvtid, där det är 39 1⁄2 timme eller 38 1⁄2 timme eller liknande på en heltid, inte skulle kunna omfattas av a-kassa. Det var det jag menade med att det inte har varit vår avsikt att dessa inte ska omfattas.

Fru talman! Vad jag har sagt är att effekten av jobbskatteavdraget inte är mätbar. Jag vågar inte säga vad forskaren hette. Hette hon Laura Hartman, möjligen? Kan det stämma? Ja, Laura Hartman hette hon. Då har vi namnet på forskaren. Det var väl ganska nyligen som det här kom ut, men jag kan återkomma och skicka den utredningen till Andreas Carlson vid tillfälle. Jag hoppas att Andreas Carlson är nöjd med mitt svar på frågan. Men då får jag återgå till det jag tog upp. Även om jag tar Andreas Carlson på allvar när det gäller hans avsikt att försöka besvara frågorna måste Andreas Carlson inse att det blir en del politiska komplikationer för Kristdemokraterna. Om Kristdemokraterna röstar för förslag som de inte förstår har Kristdemokraterna stora problem i den här kammaren. Kristdemokraterna har röstat igenom förslag som har inneburit, vilket har varit fullständigt uppenbart för varje människa som har kunnat studera den här arbetslöshetsförsäkringen, att de som jobbar halvtid har problem att få ersättning och att de som har kortare arbetstid - Andreas Carlson nämnde 39 timmars arbetsvecka och så vidare - inte kvalificerar sig för försäkring om de jobbar halvtid. Det är fullständigt uppenbart för alla som hanterar de här frågorna. Vi har alltså ett parti här i kammaren som röstar för förslag och trycker på voteringsknappen trots att de inte har en aning om konsekvenserna av sin politik. Det, fru talman, innebär naturligtvis ett stort demokratiskt dilemma, och det måste innebära ett väldigt förtroendedilemma för Kristdemokraterna.
Fru talman! Jag ska återkomma till ett eventuellt förtroendedilemma för Kristdemokraterna. Jag ska nu fokusera på ett annat potentiellt stort förtroendedilemma, för det stora partiet Socialdemokraterna. Om effekten inte är mätbar när det gäller att jobbskatteavdraget har påverkat människors möjlighet, vilja och incitament att arbeta undrar jag: Varför återställer inte Socialdemokraterna detta? Jag undrar varför Patrik Björck inte svarar på min fråga och säger: Ja, vi ska ta bort de historiska skattesänkningarna för låg och medelinkomsttagare, för de har inte haft någon effekt. Vi ska satsa pengarna på någonting annat. Det skulle hedra Patrik Björck, att han tar konsekvenserna av det han står och säger i kammaren och agerar utifrån de uppgifter som han har fått från den här forskaren. Jag tackar för att han ska skicka ett mejl till mig om detta, så att jag också kan studera den forskningen. När det gäller politiska komplikationer för Kristdemokraterna och ett eventuellt förtroendedilemma för Kristdemokraterna är det så, fru talman, att vi ingår i en allians där vi i vissa delar kan ha olika synpunkter och åsikter. Vi har hört tidigare i kväll i kammaren att det skulle vara ett stort problem för Alliansen att det kanske ibland går en våg på sjön eller krusar lite på ytan. Men jag skulle nog vilja vända mig till Patrik Björck och hans kolleger i den splittrade oppositionen här i kväll och säga att det är ett större dilemma för oppositionen att man inte vet i vilken sjö de här vågorna ska gå när det gäller deras eget samarbete. Med det hoppas jag att Patrik Björck är nöjd med svaret.

Fru talman! Andreas Carlson sade några intressanta saker som jag reagerade på. Han sade att hans parti vill indexhöja ersättningen i a-kassan. Det tycker jag låter jätteintressant. Det är i alla fall bättre än att inte höja den alls, även om jag skulle vilja gå mycket längre än så. Han sade också att han vill minska väntetiderna för utbetalningar, om jag uppfattade honom rätt. Det är i linje med våra förslag. Och han vill se en generell arbetslöshetsersättning som gäller för alla. Det är också i linje med mitt parti. Det är kul att se att det finns partier inom regeringen som har lite olika åsikter. Däremot skulle jag vilja fråga: Vad finns det för möjlighet att få igenom de här förslagen i regeringen? Hur mycket trycker KD på för det här? Är det snack, eller finns det någon verkstad bakom de här påståendena? Tycker man det här, och driver man det här hårt i regeringen? Man har faktiskt en ganska bra förhandlingsposition där man befinner sig i regeringsställning. Sedan undrar jag om den här generella arbetslöshetsförsäkringen, som ska vara obligatorisk enligt regeringen, också kan innebära att man kan slå ihop myndigheterna. Jag tänker då på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det handlar om att människor inte ska falla mellan stolarna på det sätt som de gör i dag. Det är ett förslag som vi driver från vårt parti. Jag skulle vilja höra vad KD tycker om den frågan och också om man kan tänka sig att driva den frågan internt i regeringen. Jag vill även passa på att fråga KD om en annan sak - jag hann inte fråga de andra företrädarna, eftersom man har så lite tid. Varför lyssnar inte regeringen på riksdagens tillkännagivanden angående arbetsmarknadsområdet? Varför gömmer man sig bakom formuleringar som att riksdagens beslut måste utredas när de tillkännagivanden vi har framfört här i riksdagen bara innebär en återgång till det som var?
Fru talman! Jag ska kort svara på Johnny Skalins frågor. Det var en fråga om varför regeringen inte lyssnar på riksdagens tillkännagivanden. Jag räknar med att regeringen lyssnar på riksdagens tillkännagivanden och återkommer med ett besked. När det handlar om förslaget om att slå ihop myndigheter och hantera den här obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen vill jag säga: Den viktigaste utgångspunkten för Kristdemokraterna är inte att värna systemen utan värna människorna och att systemen finns till för människorna. Det kan tyckas vara en självklarhet och en plattityd. Men det är mycket viktigt att betona det, tycker jag. Jag vill också säga att det pågår ett utvecklingsarbete i Kristdemokraterna kring de här frågorna. Med all respekt, Johnny Skalin, i det arbetet kommer vi nog inte att titta särskilt mycket på era förslag utan ta fram våra egna förslag. Det må vara hänt att de råkar sammanfalla med Sverigedemokraternas politik när det gäller de första förslagen, som du tog upp inledningsvis i din fråga. Du ställde då frågan: Har Kristdemokraterna någon chans att få igenom de här förslagen? Kan Kristdemokraterna trycka på i de här frågorna? Svaret på den frågan är givetvis ja.
Fru talman! Då ska jag alltså förvänta mig en indexhöjning, att man inte kvarstår vid denna nivå fram till 2020, som jag har uppfattat det tidigare. Är det korrekt uppfattat? Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett svar på den frågan. Innebär det också att man ska minska väntetiderna när det gäller utbetalning av ersättning från a-kassan? Hur blir det med den generella arbetslöshetsförsäkringen? Kan Kristdemokraterna driva igenom den här i riksdagen så att den blir obligatorisk för alla som arbetar? Finns den möjligheten? Jag skulle även vilja att Andreas Carlson ger svar på hur regeringen ska vända sig från sina egna prognoser genom att skapa förutsättningar för att varaktigt höja sysselsättningsgraden. Jag har stått här i replikskiften med flera tidigare företrädare för regeringen, men jag tycker fortfarande inte att jag har fått något riktigt svar på det. Min förhoppning är därför att Andreas Carlson slutligen, som sista företrädare för regeringen i denna debatt, kan klargöra för mig hur regeringen varaktigt ska höja sysselsättningsgraden och inte bara antalet sysselsatta.
Fru talman! Johnny Skalin kan förvänta sig att Kristdemokraterna kommer att arbeta för de frågor som jag har drivit och lyft fram här i kammaren i kväll. Hur regeringen ska vända sig från sina egna prognoser är en fråga som jag är glad att jag inte är den sista talaren för regeringen någonsin i den här kammaren som ska svara på. Den frågan har Johnny Skalin alla möjligheter att återkomma till. Hur ska vi öka sysselsättningsgraden? Kristdemokraterna och jag tycker att det är viktigt att komplettera arbetslinjen med en företagarlinje med fokus på efterfrågepolitiken. Det behöver skapas fler jobb i Sverige för att möta de stora utmaningar vi har när det gäller exempelvis ungdomsarbetslösheten. Med detta arbetar Kristdemokraterna aktivt i den här kammaren och i regeringen och kommer att fortsätta att göra så. Med detta, fru talman, vill jag tacka för frågorna och för ordet.